Fru talman! Utgångspunkten för förslagen i regeringens proposition är Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets utvärdering av 1993 års skogspolitiska beslut. Vi vet att utvärderingarna kommit fram till att man, efter knappt fyra års verkan, inte har nått ända fram till de högt satta målen i den nya skogspolitiken. Fyra år har alltså gått. Då måste man fundera över hur stor del de fyra åren utgör av en skogs omloppstid, som är hundra år. Under fyra år har en tall eller granplanta inte blivit högre än knappt en halv meter, kanske 40-50 centimeter. Det, fru talman, är den tid som man har gett skogsnäringen för att ställa om sin verksamhet efter den nya skogspolitiken - ändå kräver man att se förändrade resultat. Vad regeringen tycks ha missat i utredningsmaterialet är att man, även om man inte nått riktigt ända fram, från myndigheterna konstaterar att man har kommit en bra bit på väg mot målen. Den lilla plantan har inte hunnit bli en halv meter hög. Ändå, fru talman, vill regeringen hasta i väg och detaljreglera och införa mera byråkrati för skogsägaren. Jag skulle vilja att vi lite grann tittade på bakgrunden till att man har funnit att skogsägarna inte till fullo har klarat målen. För bara några decennier sedan, när jag var ung, handlade det om småskalighet. Man hade enkla redskap - inte så mycket mer än yxan på axeln, eller kanske en motorsåg, och en draghäst. Därifrån svängde skogsbruket över till maskinell utrustning och bolagens effektiva storskalighet, med stora kalhyggen som följd. Detta var, menade experterna då, ett bra sätt att bedriva skogsbruk. I dag vet vi, tack och lov, bättre. Vi har fått en bra lagstiftning som jämställer produktion och miljö. Pendeln har alltså svängt. Jag menar dock att den har svängt mot en nästan för stark inriktning på miljöfrågorna. Vad som hände var nämligen att Skogsvårdsstyrelsens personal också drabbades av miljösvängningen. Till vissa delar försummade man faktiskt den rådgivning i produktionsfrågor som skogsägarna behövde. Resultatet är vad vi ser i utvärderingarna. Det blev en alltför stor tilltro till naturlig föryngring på därtill inte alltid lämpade marker. Röjningen och gallringen eftersattes, något som nu i propositionen vänds mot skogsägarna som, om riksdagen antar regeringens förslag, åter skall drabbas av detaljregleringar. Jag är förvånad över att så många partier inte tycks sätta tilltro till det som faktiskt nu händer i verkligheten. Skogsägarrörelsen är klart varse problemen och är i full färd med att tillsammans med skogsvårdsorganisationen vidta åtgärder för att kunna leva upp till skogspolitikens mål. Skogsägarföreningarna satsar också stora resurser på att förstärka Skogsstyrelsens av riksdagen tidigare beslutade informationskampanj Grönare skog. Det som nu sker måste vi ta till oss. Det visar att det händer väldigt många saker. Men vad det svenska skogsbruket inte behöver är ytterligare regleringar och byråkrati. Detta kommer man att nå ganska snart. Jag anser alltså att man kan avstå från regleringar och byråkrati men vi skall vara glada över att vi alla här i politikerkåren är överens om att målen skall ligga fast.

Fru talman! Jag tänkte börja med lite beröm till EU och regeringen. Det är bra att vi får ett regelsystem, en ramlag för att begränsa mobila maskiners miljöpåverkan. Mobila maskiner står för en betydande del av olika utsläpp. Det är nödvändigt att reglera och minska de utsläppen på något sätt. Denna kunskap och insikt utgår jag från att regeringen och övriga ledamöter i utskottet delar med oss, så jag behöver inte utveckla frågan vidare. I stället tänkte jag gå in på mer specifik kritik mot förslaget. Det som är mindre bra är att EU tagit så lång tid på sig för att bereda frågan att de krav som ställs i propositionen har blivit omoderna. Arbetet har pågått några år. De miljökrav som föreslås i steg 1 i propositionen är därför redan föråldrade. De krav som föreslås i steg 2 ligger i nivå med dagens teknik. Detta nya lagförslag kommer egentligen inte att driva på mot någon förbättring av miljöpåverkan från mobila maskiner. Däremot kan det ses som en grund att gå vidare ifrån för att skärpa kraven. Därför föreslår vi från Vänsterpartiet att regeringen skall ta initiativ inom EU för att skapa ett framåtsyftande steg 3, ett steg som gör att man tar vara på och utvecklar den nya mer miljöanpassade teknik som finns och där hänsyn tas till maskinens hela miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. En självklar del av detta skall naturligtvis vara att driva på övergången till förnybara bränslen. Därför yrkar jag bifall till vår reservation nr 3 under mom. 6 och 7. Vad denna proposition inte heller tar upp är den befintliga maskinpark som i dag är i drift och vad vi skall göra åt dess miljöpåverkan. I många fall har arbetsmaskiner en väldigt lång livslängd. En stor del av den nuvarande maskinparken når inte upp till dagens krav eller de krav som ställs i propositionen. Därför föreslår vi att regeringen skall ges i uppdrag att se över hur miljökrav också skall ställas på den befintliga maskinparken. Med anledning av detta yrkar jag bifall till vår reservation nr 8 under mom. 13. För övrigt står jag naturligtvis bakom våra andra reservationer men tänker av tidsskäl inte ta upp dem här.

Fru talman! Jag tänkte göra det hela mycket kort genom att yrka bifall till reservationerna 3 och 5. Jag vill dock kort säga något om reservation 5. Det borde egentligen vara självklart att man, när man tittar på emissioner av maskiner, tittar på maskinerna när de är arbetande, dvs. att man tittar på vad som kommer ut ur maskinen i den situation då emissionerna kommer ut. Det trodde man var självklart. Men det visar sig att så gör man inte alla gånger. Man tittar alltså på emissionerna av motorn, men inte sittandes i maskinen. Det innebär att de emissioner man mäter ofta är mindre än de emissioner som kommer när maskinerna arbetar. Vi menar från Miljöpartiets sida att det är självklart att man, när man tittar på den här typen av motoremissioner, skall titta på vilka emissioner man får av maskiner i arbete eftersom mycket annat, t.ex. hydraulsystemet, orsakar avgasutsläpp. Det här skriver vi lite grann om i reservation 5. Vi har alltså inte fått gehör för det, och därför yrkar jag bifall till den reservationen men också till reservation 3, där jag tycker att Jonas Ringqvists inlägg var mycket bra. Jag håller med om det han sade.
Fru talman! Utsläpp av kväveoxider, kolväten, kolmonoxid och partiklar från vägtrafiken kommer att minska till följd av skärpta avgaskrav. Detta är inte tillräckligt, utan skärpta krav måste breddas till att inkludera även andra sektorer. En betydande källa till luftföroreningar är större dieseldrivna arbetsmaskiner som används inom jordoch skogsbruket, industrin samt bygg och anläggningsbranschen. Statistiska centralbyrån har beräknat att ca 23 % av de samlade kväveoxidutsläppen under 1995 härrörde från just arbetsmaskiner, alltså utsläpp av samma storleksordning som från personbilar. För närvarande ställs inga krav på avgasrening för arbetsmaskiner i Sverige. Detta är helt nödvändigt, och det är just det som behandlas i miljö och jordbruksutskottets betänkande - en särskild lagstiftning om avgaser och buller från mobila maskiner. Det är ett regeringsförslag som är föranlett av nya EG-regler i det s.k. arbetsmaskindirektivet. Vid rådsbehandlingen av direktivet har medlemsländerna åtagit sig att snabbt införliva direktivet i den nationella lagstiftningen, eftersom området är så angeläget. Lagen skall ge utrymme för reglering av både avgasutsläpp och bullernivåer och utformas som en ramlag och innehålla de grundläggande bestämmelserna samt de bemyndiganden som behövs för att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall kunna meddela nödvändiga föreskrifter. I den nya lagen införs miljökrav på att mobila maskiner skall vara så konstruerade och utrustade att de inte avger mer buller eller släpper ut avgaser och andra föroreningar i större mängd än vad som kan godtas ur hälso och miljöskyddssynpunkt. Kraven är uppdelade i två steg. Det är samma princip som för EG:s bilavgasdirektiv. Kravnivåerna i steg 1 och steg 2 kan enligt EU-kommissionens beräkningar ge följande utsläppsreduktioner jämfört med dagens motorer: för kväveoxider med steg 1 en reduktion med 23 % och steg 2 med 50 %; för kolväten en reduktion med 11 % respektive 29 %; för partiklar en reduktion med 27 % respektive 67 %. När det gäller kravnivå 1 tillämpas de skärpta kraven vid nya typgodkännanden från den 1 juli 1998. Från den Fru talman! Begreppet mobila maskiner finns inte tidigare i vår lagstiftning. Detta bör enligt lagförslaget vara en samlande beteckning för de kategorier som omfattas av den nya lagen. Omfattningen bör vara vidare än arbetsmaskindirektivet. Den nya lagen bör även omfatta traktorer och bensindrivna maskiner, eftersom avgaskrav för dessa är under utarbetande inom EU. Dessutom bör den omfatta motorer med konstant hastighet såsom pumpar och generatoraggregat samt terrängfordon och spårfordon. Även dessa kan behöva regleras. Det är tillverkaren, importören och den som saluför maskinerna eller motorerna som ansvarar för att de gällande kraven uppfylls när de släpps ut på marknaden. Men även den som använder maskinerna ansvarar för att de uppfyller uppställda krav. Tillsyn skall i första hand ske med stickprovskontroller av nya motorer. Utöver detta skall tillsyn ske av att de maskiner som är i bruk uppfyller kraven. Där bör det finnas möjlighet att utse tillsynsmyndigheter på lokal nivå. Avgifter skall kunna tas ut för prövningar, tillsyn m.m. Lagen innehåller också straffbestämmelser. För att kunna sänka avgas och bullernivåerna ytterligare är det viktigt med styrmedel vid upphandling av arbetsmaskiner eller arbetsmaskintjänster. Därför bör det utvecklas dels ett frivilligt miljöklassystem som ger en bild av maskinernas avgas och bulleregenskaper, dels en frivillig miljödeklaration som ger en mer utförlig bild av miljöegenskaperna än uppgiften av miljöklassen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den Fru talman!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

Fru talman! Jag kan i viss mån förstå att utskottsmajoriteten står bakom det förslag som regeringen har lagt fram. Det rör sig om en ramlag, och den är i grunden ganska bra, även om förhoppningarna om att den skall leda till mindre utsläpp inte är - som Carina Ohlsson framhåller - realistiska, om man jämför med dagens teknik. Kraven i steg 2 ligger ungefär på nuvarande nivå. Däremot undrar jag varför majoriteten - och då tänker jag framför allt på socialdemokraterna - inte vill att riksdagen skall vara med och ta initiativ till det fortsatta arbetet med dessa frågor inom EU. Varför säga nej till att Sverige skall ta ett initiativ i EU till ett tredje radikalt steg? Och varför inte ställa sig bakom kravet att det även behövs miljökrav när det gäller den redan befintliga maskinparken? Varken i utskottets betänkande eller i Carina Ohlssons anförande har jag kunna få någon förklaring på den punkten.
Fru talman! Ett historiskt perspektiv: Det var i juni 1993 som EG-kommissionen uppmanades att utarbeta ett förslag till ett gemensamt avgasdirektiv. Innan dess och fram till nu är det alltså inget av medlemsländerna som ställt några lagkrav beträffande arbetsmaskiner, trots att man har känt till problemet. Inget medlemsland har klarat av detta, så den miljölagstiftning som vi skall besluta om i dag får vi alltså tacka medlemskapet i EU för. Sverige har varit pådrivande i båda stegen, men mest påtagligt i steg 2 där Sverige tillsammans med kommissionen agerade så att kraven blev strängare och så att de överensstämmer med kraven i USA. Detta är ett tydligt exempel på att ett litet medlemsland kan driva miljöfrågor som påverkar hela Europa. Sverige arbetar också aktivt för ett tredje steg. Orsaken till att vi ligger efter i tiden är att företagen har tillverkat maskiner efter de krav som vi nu skall besluta om. Frågan har ju varit "i röret" under lång tid, och då hänger naturligtvis tillverkarna på för att kunna sälja sina maskiner just när lagen träder i kraft. Då vore det konstigt att ändra reglerna innan de har hunnit träda i kraft.

Fru talman! Vi skall nu behandla storstadspropositionen. Om jag har förstått arbetsmetodiken rätt, har propositionen tillkommit på så sätt att statsrådet Messing, möjligen tillsammans med Thomas Östros, har rusat runt i Kanslihuset och letat i varje byrålåda efter varje budgetpost och varje politiskt förslag som kan tänkas ha någon, i varje fall avlägsen, koppling till storstäderna och storstädernas problem. Sedan har man häftat ihop detta, och simsalabim, fru talman, har man fått en storstadsproposition. Den arbetstekniken gör att propositionen, enligt min mening, innehåller ganska lite substans. Det djärvaste är att riksdagen nu skall fatta beslut om två mål för storstadspolitiken. Men de målen är i hög grad okontroversiella - jag tror att kammarens samtliga 349 ledamöter kan ställa upp bakom dem. De handlar om att ge storstäderna hyggliga förutsättningar för tillväxt och om att ge storstädernas invånare bra levnadsvillkor. Den intressanta frågan är i stället: Hur skall nu denna goda utveckling kunna nås? I den delen menar jag att propositionen ger få svar och framför allt att den politiska inriktning som skisseras i propositionen är förskräckande traditionell. Dagens problem skall, enligt propositionen, väsentligen lösas med mer av den politik som har lett oss fram till den situation där vi befinner oss i dag. Jag skulle, fru talman, vilja göra tre reflexioner med anledning av storstadspropositionen. Den första handlar om att man, om man nu vill ta vara på storstädernas potential, bör ta sin utgångspunkt inte i storstädernas problem utan i deras möjligheter. De är ju, trots alla sina problem, Sveriges rikaste och snabbast växande regioner. Här är nyföretagandet som störst, här finns dynamik, här är den privata sektorn förhållandevis stark. Här lever och verkar mer än var tredje svensk, drygt 3 miljoner människor. Många av dem har sökt sig hit därför att de har lockats av storstadens mångfald, dynamik och möjligheter, och de försöker att här förverkliga sina livsdrömmar och ambitioner. Storstaden är deras hembygd. Därför är det naturligtvis djupt olyckligt när man, som så ofta sker i detta hus, ställer olika regioner mot varandra. Jag menar att regeringens politik under de gångna åren har varit storstadsfientlig. Därvid ansluter den tyvärr till en djupt rotad tradition i både kanslihus och riksdagshus, nämligen att främst betrakta storstadsregionerna som någon sorts allmänna mjölkkossor. Stockholmsregionen, där vi nu befinner oss, har en femtedel av landets invånare, drar ihop en fjärdedel av vår bruttonationalprodukt och bidrar med en tredjedel av statens skatteintäkter. Jag tror att det är viktigt, och det vill vi moderater understryka, att en politik som aktivt försöker bromsa, hejda och hindra storstädernas utveckling aldrig kommer att vara en politik som bringar lycka för andra regioner i landet. Om svenska storstäder aktivt missgynnas i det politiska arbetet med de politiska förslagen kommer det i stället att leda till att de förvandlas från att kunna vara en tillgång för landet till att bli ett problem för landet. Det finns gott om exempel på sådan utveckling i andra länder i Europa. Det är en missriktad politik när man, som skett genom åren, exempelvis lägger straffskatter på investeringar i storstadsregioner, eller när man använder skattepengar för att flytta arbetsplatser från dessa regioner till andra. Eller när man, annorlunda uttryckt, använder skattepengar för att flytta in arbetslöshet till storstadsregioner. Än mer utmanande är naturligtvis den Robin Hood-skatt som socialdemokraterna har lagt på ett antal storstadskommuner. Vi moderater bejakar behovet av utjämning, dvs. stöd till kommuner i vårt land som brottas med hög arbetslöshet, avfolkning och vikande skatteunderlag. Men vi menar att detta måste vara en statlig uppgift och inte tas till intäkt för att beröva ett antal kommuner, med i och för sig god skattekraft, delar av deras eget skatteunderlag. Det är en politik som är direkt tillväxtfientlig. Det är ju litet paradoxalt att man bedriver en tillväxtfientlig politik mot kommuner som just kännetecknas av hög tillväxt. Det är nämligen framför allt kommuner med god tillväxt, där det växer fram nya jobb, där förvärvsfrekvensen är hög, som drabbas av Robin Hood-skatten; en skatt som dessutom kränker det kommunala självstyret. Vi moderater tror att storstadsregionerna kan bidra till förnyelsen av hela landet, att de kan tjäna som motorer för tillväxten. Vi ser dem inte som ett hot mot andra delar av landet. Vi tror att när en region expanderar, och när det skapas nya jobb, sprider sig den goda utvecklingen också till andra regioner. Den sprider sig som ringar på vattnet. Den andra reflexionen som jag skulle vilja göra, fru talman, är att när vi står och betraktar miljonprogramområdenas höga och trista husfasader bör vi minnas att de väsentligen är ett resultat av den s.k. solidariska bostadspolitik som socialdemokraterna har bedrivit i vårt land. På samma sätt bör vi, när vi bekymrar oss över storstädernas segregationsproblem och den dåliga skolunderbyggnaden i en del av våra bostadsområden kombinerat med hög arbetslöshet, minnas att dessa problem är en produkt och ett resultat av den socialdemokratiska välfärdsstaten - eller snarare dess misslyckande. Därför menar vi att det är tragiskt när storstadspropositionen nu signalerar mer av den politik som redan har misslyckats. Det är en politik som dessutom är officiellt underkänd. Jag skall citera ur stor Storstadskommittén: Satsningarna har inte förmått att påverka de grundläggande orsakerna till segregationen och de problem som följer i dess spår. I storstadspropositionen, fru talman, talas det mycket om politisk planering och nya bidrag. Det talas mycket om statens ansvar. Kommunerna är inte bortglömda, länsstyrelsen är inte bortglömd, landstingen är inte bortglömda, de kommunala bostadsbolagen finns där. Ja, vi skall ju också få en ny storstadsdelegation. Däremot talas det väldigt litet om ansvaret, och framför allt om möjligheterna för de människor av kött och blod som skall utsättas för allt detta välvilliga politiska beslutsfattande. I sitt betänkande skrev Storstadskommittén under rubriken - det är ju litet symboliskt - Egenmakt: Kunskapen hos medborgarna om var besluten som rör deras vardag fattas behöver förbättras. Det handlade inte om människors makt över sina egna liv utan det handlade om deras möjligheter att få veta mer om de beslut som andra hade fattat för deras räkning. Det är detta pessimistiska ovanifrånperspektiv som vi moderater uppfattar präglar den storstadsproposition som nu ligger på riksdagens bord. Till sist skulle jag vilja beröra segregationsproblematiken. Jag tar Malmö som utgångspunkt. Det är en region där det händer mycket just nu. Vi har Öresundsbrobygget. Vi har en expanderande, för att inte säga överhettad, byggmarknad. Man har satsat på utbildningsresurserna i Malmöregionen. Ändå har arbetslösheten fortsatt att växa. Enligt kommunens egna siffror är det endast ungefär 60 % av malmöborna som är sysselsatta. Om man tar hänsyn till att vi har arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kunskapslyft och annat som har flyttat bort många malmöbor från den officiella kolumnen för arbetsföra, återstår ungefär hälften av Malmös arbetsföra befolkning som kan försörja sig på eget arbete. Om vi tar bussen till Rosengård kan vi vara hyggligt övertygade om att nästan varje människa vi möter när vi promenerar där kommer att vara en person som lever på socialbidrag. I det området, liksom i många andra förortsområden i vårt land, existerar inte längre den liberala samhällsordningens rättfärdighet, nämligen allas möjlighet att få det bättre och vars och ens möjlighet att själv styra och påverka sitt öde. Det allvarliga i situationen är ju inte, enligt min uppfattning, att vi i de mest utsatta områdena har många nya svenska medborgare, invandrare och flyktingar. Den sortens segregation är till del naturlig. Svenskar som emigrerat från Sverige har också sökt sig till andra svenskar när de har kommit till sitt nya hemland. Det är naturligt för människor som söker en ny framtid i ett nytt land att söka sig till bostadsområden där man kan träffa andra människor med samma språkliga eller kulturella bakgrund. Det allvarliga i situationen här är det totala utanförskap som präglar situationen för medborgarna oavsett vilket ursprung de har. De lever i praktiken vid sidan om samhället. De har dålig utbildning, är utan jobb och, som det ser ut, evigt bidragsberoende och utan möjlighet att påverka sin egen livssituation. Det föder naturligtvis vad Carl Bildt har brukat kalla social desperation. Det är en total brist på social rörlighet, en omöjlighet att påverka sitt öde. Man har kommit till ett nytt land i hopp om att kunna forma en ny framtid och plötsligt upptäcker man att här finns ingen framtid att forma. I den mån man har en framtid formas den av andra, i riksdag, kommuner, landsting osv. Vi tror att det är en helt annan politik som kan bryta det utanförskapet och det bidragsberoendet. Här handlar det om att ge människor också, eller kanske i synnerhet, i dessa områden makt och möjlighet att påverka sin livssituation. Stat och kommun kan naturligtvis göra mycket. Vi kan se till att satsa på skolorna i de här områdena. Bra kvalitet i skolan är sannolikt den enskilt viktigaste åtgärden för att undvika att en tredje generation arbetslösa växer upp i våra problemområden. Kommunerna kan via sina bostadsbolag se till att ta igen det eftersatta underhållet. Det är inte något finansieringsproblem. Det finns gott om kommunala bostadsfastigheter på andra håll att sälja, och så kan man använda en del av de frigjorda resurserna för att ta igen det underhåll man eftersatt under många år. Man kan uppmuntra ombildningen till bostadsrätt. Man kan släppa in andra fastighetsägare. Man kan på många sätt förnya också miljonprogramområdena. Det fria skolvalet är ett oerhört viktigt instrument för att ge invånarna inom de här områdena makt över en del av sin livssituation. I dag är rörligheten lika med noll. Bytesrätten existerar inte i Bergsjön annat än på papperet. Vi har ett hyressystem i det här landet som gör att det inte sällan är de mest svaga grupperna i de minst eftertraktade bostadsområdena som har att betala de högsta hyrorna. De är instängda. Utan det fria skolvalet är de också när det gäller barnens utbildning instängda, utan möjligheter att påverka sin situation och utan möjligheter att välja något annat om de så skulle önska. Vi behöver en familjepolitik som ger enskilda familjer möjligheter att ta det fulla ansvaret för barnen. Och visst: Vi måste satsa på att skapa ett rättstrygghetssamhälle som gör att känslan av trygghet inte varierar beroende på var någonstans man bor.

Sammanfattningsvis, fru talman: En sak är fullständigt klar - det krävs en helt annan politik än den Ulrica Messing förespråkar i regeringens proposition. Vi har försökt att ange den inriktning vi vill se för att förbättra situationen för storstäderna i allmänhet och för invånarna i våra storstäders problemområden i synnerhet. Det har vi gjort i den partimotion som vi har lagt på riksdagens bord. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1 vid betänkandet. Vi har också ett antal motivreservationer. För tids vinnande nästa onsdag avstår jag nu från att yrka bifall till de motivreservationerna, men vi står givetvis bakom också dem.
Fru talman! Jag är ju ny i riksdagen. Jag hade som jämtlänning kanske inte tänkt mig att ett av mina första inlägg här i kammaren skulle komma att handla om storstäderna och storstadsregionerna, men det är en paradox endast till det yttre. I själva verket handlar storstädernas situation också om landsorten och om glesbygden. Efter att ha lyssnat på Mikael Odenberg kan jag konstatera att den här debatten kommer att inledas med två diametralt motsatta anföranden, både vad gäller höger och vänster och vad gäller synen på storstad och landsort. För även om debatten skall komma att handla om storstadsregionerna, måste vi ha hela landet i åtanke. I propositionen talas endast om halva sanningen. Man lyfter nämligen fram storstädernas betydelse för det övriga landet - och det är bra - men man glömmer att även det omvända gäller, dvs. att det övriga landet har betydelse för storstäderna. Skall man kunna ta till vara storstädernas utvecklingsmöjligheter optimalt, måste också landsortens och glesbygdens utvecklingsmöjligheter tas till vara. Det gagnar hela landet om hela Sverige får leva, och det ligger i allas vårt intresse att vara medveten om det flöde av människor, kompetens och resurser som rör sig inte minst mellan Norrlands inland och storstäderna i södra Från Vänsterpartiet ser vi det som en stor brist att man i propositionen inte för något resonemang om hur man skall kunna hejda den pågående utflyttningen från glesbygden. Självklart skall det finnas rörlighet och ske ett utbyte mellan regionerna, men en stor del av den omflyttning som sker är påtvingad och ofrivillig, en utflyttning som får negativa konsekvenser både för de län som tappar befolkning och genom att ett tryck skapas på storstäderna. Många människor kommer mot sin vilja in i nya sammanhang utan någon social förankring. AMS bekräftar i ett pressmeddelande från den 23 november att de regionala skillnaderna ökar och att storlänen, i synnerhet Stockholms län, svarar för närmare 70 % av den beräknade sysselsättningsökningen, medan det samtidigt pågår en kraftig befolkningsomflyttning från glesbygd till storstadsregioner. Det som vi bevittnar är alltså ökade klassklyftor mellan regioner. Men även inom storstäderna ökar skillnaderna. De senaste årens besparingar och neddragningar har gjort att alltfler av oss hamnar i situationer där det generella trygghetssystemet inte längre förmår upprätthålla rimligt jämlika levnadsvillkor. Problemen med segregation och fattigdom i vissa områden är inte av tillfällig karaktär utan tvärtom tecken på djupgående obalans och strukturella problem. Även om alla prognoser visar på tillväxtkraften i storstäderna kommer den inte att vara tillräcklig. Vi måste också fördela tillväxten. Annars riskerar problemen med det alltmer tudelade samhället att öka. Menar vi allvar med att vi vill göra något åt segregationen, krävs det väsentligt kraftfullare politiska åtgärder än vad som kommer till uttryck i propositionen. I propositionen behandlas förtjänstfullt ett brett spektrum av politikområden som måste samverka för att segregationen skall kunna stoppas, men tyvärr - och därvidlag måste jag instämma med Odenberg - är det mycket litet konkret som faller ut. Vänsterpartiet har tidigare lagt fram förslag till väsentligt större insatser när det gäller arbetsmarknad, sociala villkor, boende och miljö, och vi menar att regeringen utifrån de förslagen bör återkomma med ett mer kraftfullt handlingsprogram mot segregationen. För möjligheterna att uppnå målet ett mer rättvist samhälle, med mer jämlika och jämställda villkor och minskad segregation, är den generella välfärdspolitiken helt avgörande. Det handlar om resurser till kommuner och landsting. Det handlar om nödvändigheten av att föra en social bostadspolitik, om en effektiv arbetsmarknadspolitik och om ett fungerande trygghetssystem. Allt annat blir till en krusning på ytan när det i själva verket fordras krafttag och inte minst långsiktighet. Det är ju så att mycket av det utvecklingsarbete som bedrivits inom de utsatta bostadsområdena saknar just långsiktighet. Det är kortsiktiga projekt som gäller, projekt som alltför ofta brister i målformulering och uppföljning och som alltför sällan lyckas med att bygga upp processer som sträcker sig över längre tid. Det är ett viktigt konstaterande regeringen gör i propositionen när den framhåller att det finns en utbredd projekttrötthet. Dessutom finansieras ofta projekten via EU-medel eller på andra vägar genom medfinansiering från exempelvis kommunen med 50 %. Det gör att medel som annars skulle vara disponibla även för annan verksamhet binds upp i tillfälliga projekt som inte alltid är så genomtänkta. Vad gäller det kommunala åtagandet i de lokala utvecklingsavtalen menar vi att det är bra att frågan om kommunernas andel av finansieringen skall avgöras vid förhandlingar. Däremot menar vi att det är oroande att kommunernas motprestationer skall vara minst likvärdiga med statens åtagande. Från Vänsterpartiet menar vi att kravet på motprestationer från kommunens sida bör vara flexibelt och att man skall kunna ta hänsyn till lokala förutsättningar. Nu får man ju inte bara se de utsatta storstadsområdena som bärare av brister och problem utan måste också se till deras möjligheter. Ett av målen för alla de politikområden som tas upp i propositionen måste vara att på olika sätt stötta processer som leder till mobilisering, delaktighet och ansvar. Inte minst kvinnorna besitter resurser som inte ges tillfälle att utvecklas. Här hittar vi också en allvarlig brist i propositionen. Det gäller kvinnoperspektivet och jämställdhetsperspektivet. Om jag inte tar fel innehåller propositionen könsuppdelad statistik endast när man redovisar siffror över arbetslöshet och sysselsättning. Inte ens då gör man någon uppföljning eller något försök att närmare analysera mäns och kvinnors skilda levnadsvillkor. Visst är det anmärkningsvärt med tanke på mainstreaming. Brister det i ett könsperspektiv i analys och bakgrundsbeskrivning, brister det också vad gäller könsperspektiv på åtgärder, både till innehåll och till konsekvensbeskrivningar av de förslag som ställs. Fru talman! Det är inte lätt att på kort tid greppa över alla de politikområden som måste samverka för att vi skall kunna vända en mycket allvarlig utveckling i form av ökad segregering, men jag har valt att koncentrera mitt anförande på de mer övergripande frågorna. Vi har från Vänsterpartiet en rad reservationer som uttrycker vår politiska uppfattning när det gäller socialbidrag, rätt till dagisplats osv. Efterföljande talare kommer att ytterligare utveckla våra ståndpunkter i de frågorna. Självklart ställer jag mig bakom alla våra reservationer, men för att spara kammarens tid väljer jag att lyfta fram reservation 3 respektive reservation 23, som jag alltså yrkar bifall till.

Fru talman! Även jag är norrlänning ursprungligen, men bor sedan några år tillbaka i Stockholm och är invald för Stockholms stad, och det kan ju vara både en fördel och en nackdel. I det här sammanhanget tror jag att det kan vara en fördel att tala om storstadsproblematik och ha sett båda sidor i den konflikt som ibland finns mellan landsbygd och storstad, en konflikt som jag tror många gånger är överdriven och ibland också felaktig. Jag tycker nog tyvärr att föregående talare förstärkte denna konflikt. Tillväxten i Sverige skall vi stimulera i hela landet; vi skall inte kväva den någonstans. Det handlar om att skapa goda förutsättningar utifrån de förutsättningar som redan finns. Detta gäller också i storstaden. Den storstadsproposition vi skall diskutera nu är lite kluven i sitt innehåll. Å ena sidan handlar den om storstadens möjligheter, kreativitet, växtkraft och mångfald, och detta beskrivs i propositionen på olika sätt. Det är bra, därför att det finns mycket av sådant gott i storstaden. Det krävs inte heller några projektpengar eller storstadsdelegationer för att stödja och främja det. Det handlar om att låta den kreativitet och det entreprenörskap som finns få utvecklas och inte lägga krångel, skatter och regleringar över detta. Å andra sidan handlar propositionen också om problemen, segregationen, och jag skall främst uppehålla mig vid den sidan. Först skall vi slå fast att den växande segregationen är ett stort och avgörande problem för vårt land. I vad vi kallar segregation ryms en rad problem, ofta sammansatta och förstärkande varandra. Det handlar om arbetslöshet, bidragsberoende, dålig boendemiljö, nysvenskars svårighet att integrera sig i det svenska samhället och även infödda svenskars svårighet att anpassa sig till nya förhållanden som innefattar människor från olika länder, kulturer, religioner och språk. Till bilden hör också de senaste årens besparingar inom skola och omsorg som slagit särskilt hårt mot de människor som är i behov av offentligt finansierade verksamheter. I regeringens proposition om en politik för storstaden finns en ganska bra statistisk bild över det problematiska läget i våra utsatta områden. I vissa områden i Stockholm är den öppna arbetslösheten 20 % och sysselsättningsgraden 35 %, att jämföras med de mer välmående områden där arbetslösheten är nere på 3-4 % och sysselsättningsgraden är 80 %, för att ta ett tydligt exempel. Fru talman! Nu har vi haft fyra år av socialdemokratisk regering och socialdemokratiskt styre i samtliga tre storstadsområden. De frågor vi måste ställa oss är: Har situationen blivit bättre under de här fyra åren? Har segregationen minskat? Har skillnaden i sysselsättning mellan olika delar av storstadsområdena minskat? Har brottsligheten minskat? Har skolan i områdena blivit bättre? Dessa frågor är viktiga att ställa och att besvara, eftersom de är grunden för hur man skall bedöma regeringens storstadsproposition. Om man nu anser att situationen har blivit bättre skall man givetvis förorda mer av samma politik. Om man anser att situationen har förvärrats eller att problemen inte har minskat skall man självklart förorda en ny politik. Vad föreslår då regeringen i den här propositionen? Jo, man föreslår endast en sak, och det är att riksdagen skall godkänna regeringens förslag om mål och inriktning för storstadspolitiken. Målen formuleras så att man skall ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt och därmed kunna bidra till att nya jobb skapas, samt att den sociala och etniska segregationen skall kunna brytas. Mer konkret än så är inte propositionen, som genom utredningar har förberetts under hela den föregående mandatperioden. Resten av propositionen handlar om hur redan beslutade eller aviserade medel kan återanvändas under rubriken "storstadssatsning". Propositionen innehåller alltså i stor utsträckning samma politik som tidigare, lite förfinad och paketerad på ett nytt sätt. Det första målet för den av regeringen föreslagna storstadspolitiken handlar om långsiktigt goda tillväxtförutsättningar för nya jobb. Här tycker jag att man kan se det stora misslyckandet. Det är nämligen bristen när det gäller att skapa nya jobb som är grunden för den misslyckade politiken mot segregation i våra storstadsområden. Det är ett kapitalt misslyckande att man under fyra år inte klarat av att skapa förutsättningar för tillväxt och inte skapat mer än 50 000 nya jobb trots att vi har haft en god internationell konjunkturutveckling. Vi har haft en positiv trend på arbetsmarknaden under det sista året, men vi ser nu hur trenderna bryts och avmattningen kommer i ekonomin. Prognoserna skruvas ned och ingen tror längre att regeringen skall klara målet med 4 procents öppen arbetslöshet år 180 000 människor i konjunkturberoende åtgärder har vi också flaskhalsproblem på arbetsmarknaden, och det är ett kraftigt underkännande av den förda politiken. De nya jobb som skapas finns främst i storstadsområdena, men de kommer i liten utsträckning de människor till del som är nysvenskar eller bor i områden som är särskilt utsatta. I stället verkar det som om den regionala obalansen förstärks genom att människor från glesbygdslänen flyttar till Stockholm och andra större orter. En orsak till detta är att de nya jobb som erbjuds ställer höga krav på erfarenhet och hög utbildning. Men de jobb som underlättar för människor i vårt land att få fotfäste på arbetsmarknaden och få den praktik och erfarenhet som krävs blir allt färre. Dessutom har vi ett regelverk på arbetsmarknaden som har förstärkt dessa effekter. Så frågan till majoriteten är: Vad gör ni för att sänka tröskeln för nytillträdande på arbetsmarknaden? Ser ni detta som ett stort problem när det gäller att motverka segregation och bidragsberoende? Vi kristdemokrater ser detta som ett av de viktigaste områdena att jobba med om vi skall komma till rätta med de här problemen. Vi kristdemokrater tror att det krävs en rad åtgärder. Det handlar om att skapa ett allmänt bättre företagsklimat, att öppna tjänstesektorn, att införa ett lärlingssystem som är värt namnet, att införa mindre rigida regler på arbetsmarknaden och att införa flexibel lönesättning som underlättar inte minst för ungdomar att få ett fotfäste. Det är några områden man måste jobba på. Det andra mål som regeringen har bland de mål som vi skall ta ställning till i dag är att bryta den sociala och etniska segregationen. Det här målet är självklart lätt att skriva under på, och vi stöder det. Men man måste också ställa sig frågan vilken beslutsnivå som är mest lämplig för att lösa segregationsproblemen. Kristdemokraternas uppfattning är - bortsett från den högre utbildningen, som nämns i propositionen - att de delmål som regeringen formulerar i första hand bör förverkligas genom beslut på regional och lokal nivå. Men då måste man också på dessa nivåer ges möjlighet att använda befintliga resurser friare än med dagens regler. Det kan handla om arbetsmarknadsmedel som kommuner och landsting kan sätta in där man bedömer att det gör störst nytta, men det handlar också om att förbättra undervisningen i det svenska språket för invandrargrupper så att dessa så snart som möjligt får de kunskaper i det svenska språket som krävs för att man skall kunna delta på någorlunda lika villkor på arbetsmarknaden. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att tre områden är särskilt viktiga för att minska segregationen. De är arbete, skolan och språket samt boendemiljön. För att komma till rätta med dessa områden krävs mer generella åtgärder som skapar nya riktiga jobb, och en stor del av detta arbete rör kommunernas ansvarsområden och bör skötas på den nivån. Det här jobbar vi aktivt med exempelvis i Stockholms stad där Kristdemokraterna nu har ansvaret för segregationsfrågorna. Vi har rotelansvar och leder en nyinrättad integrationsnämnd i Stockholms kommun. Detta är ett exempel på hur man tar det här mycket seriöst i storstäderna, och man kommer att jobba mycket aktivt inom de här områdena. Statens roll är att skapa goda förutsättningar för kommunerna, att sprida goda idéer och att stödja kommunerna och de människor som jobbar med detta. Man skall inte heller glömma den stora frivilligsektor som finns i vårt samhälle. Vi kristdemokrater vill också satsa mera på rättsstaten och på kommunernas möjligheter att ge en bra skola, vård och omsorg. Vi tror att en viktig del av problemen med etablering i det svenska samhället för många av de nya svenskarna beror på att invandringspolitiken styrs av ett många gånger planekonomiskt tänkande där många invaggats i ett passivt bidragstänkande. Mot den bakgrunden, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 21.

Fru talman! För mig som f.d. kommunalpolitiker i en storstadskommun i Stockholmsområdet är den här debatten högintressant. Jag är väldigt glad att få delta i den. Storstaden har stora kontraster. Många människor bor i storstadens utsatta förorter. Det gäller inte minst här i Stockholmsområdet, som ju av naturliga skäl är det område som jag känner allra bäst till. Arbetslösheten är hög, utbildningsnivån är låg och alltför många lever på socialbidrag. Vi i Folkpartiet är övertygade om att problemen i storstadsområdena kan lösas med en liberal politik. Det gäller att föra en politik som tar sin utgångspunkt i den enskilde individen. Uttrycket Hela Sverige skall leva om samhällsutvecklingen skall kunna gå bra, är ett mycket bra uttryck. Därför för Folkpartiet en politik som tar hänsyn både till storstadsbon och till landsbygdsbon. Med en god utveckling i samtliga storstadsområden kan vi nå en bra utveckling i hela landet. Jag vill betona att det här inte är fråga om något motsatsförhållande, utan det är storstad och landsbygd som tillsammans skall få fram en bra utveckling för Sverige. Vi delar därför regeringens mål för storstadspolitiken. Storstadsregionerna skall ges goda förutsättningar för tillväxt för att kunna bidra till att nya jobb skapas såväl inom storstadsregionerna som i övriga delar av landet. Politiken skall verka för att bryta den sociala och etniska segregation som vi har i storstadsregionerna. Den skall verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas invånare. Utöver detta vill vi lägga till målet att de enskilda invånarna skall ges ökade möjligheter att forma sina liv och sin framtid. Vi är övertygade om att för att nå de ovan angivna övergripande målen krävs det en annan inriktning på en generell politik. De selektiva insatserna i form av projekt och särregler skall i huvudsak formas av dem de gäller, och inte uppifrån. Särskilda projektpengar - tidigare talare har också varit inne på detta - leder lätt till att man cementerar det faktum att i de flesta kommuner kommer satsningar på infrastruktur av hård eller mjuk karaktär i de fattiga, segregerade stadsdelarna upp som projekt. Motsvarande satsningar i övriga stadsdelar hamnar i ordinarie planering och är permanenta och får då vägas mot de övriga utgifterna. Projekten kommer ovanpå. De ändras ständigt och blir av när det blir pengar över eller när staten skjuter till pengar. Vi har sett många exempel på sådana rätt nyckfulla projekt. I propositionen redogörs för ansvarsfördelningen, men medborgarna själva finns inte med som aktörer. Det är vår uppfattning att det krävs en grundläggande förändring, särskilt för att skapa utveckling lokalt i utsatta förorter, där människorna själva, som individer eller i grupper, frivilligt ges betydande möjligheter till självbestämmande. Antingen man bor i storstadsförorter som Alby, Rosengård eller Hammarkullen eller i glesbygdsorter som Idre och Dorotea måste grunden för politiken vara den enskilde individens och områdets förmåga att mobilisera sina resurser utifrån sina egna förutsättningar. Det är först genom en sådan politik som vi kan få en gynnsam utveckling med god tillväxt, fler jobb och fler företag. Folkpartiet har sedan en lång tid tillbaka talat för behovet av lokal mobilisering i våra glesbygds och landsbygdsområden. Mobiliseringen av lokala resurser är minst lika viktig i storstadsområdena för att nå utveckling och tillväxt. Därför är det hög tid att se den lokala mobiliseringen och den enskilde individen som en utvecklingspotential också i storstaden. Här har storstäderna mycket att lära av landsbygdsutvecklingen och byautvecklingen. Det vill jag gärna påpeka. Man bör kunna ha byautveckling i olika stadsdelar också. På samma sätt som det går att förvandla en bostad till ett hem, borde det gå att förvandla ett bostadsområde till en hembygd. Arbetet i Storstadskommittén och framtagandet av den här propositionen visar, fru talman, med all tydlighet att ansvaret för storstadspolitiken är både oklart och splittrat. Storstadskommittén sorterade under Finansdepartementet för att sedan remitteras till arbetsmarknadsutskottet i riksdagen. Den här splittrade hanteringen är olycklig. Storstadsfrågorna är visserligen av övergripande karaktär och kan inte anses vara bundna till någon speciell sektor, men det måste ändå finnas någon som har huvudansvaret. Det framgår också väldigt tydligt i propositionen att en politik för storstaden berör många områden. Det handlar om allt från arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik till kulturpolitik och inte minst utbildningspolitik. Precis som när det gäller regionalpolitiken bör ett departement och ett statsråd ha huvudansvaret. Om regeringen inom sig väljer en lösning med en storstadsdelegation kan det säkert vara bra för samordningens och ansvarsfördelningens skull, men vi i Folkpartiet anser inte att delegationen skall få alla de uppgifter som skisseras i propositionen. Några förhandlingar och förhandlingsöverenskommelser mellan delegationen och regionala företrädare skall enligt vår uppfattning inte ske. Vi vill inte ha en förhandlingsekonomi eller politiska uppgörelser i slutna grupper. Den här delegationen får inte bli ett organ för samtal endast mellan regeringen och kommunalråden i de aktuella kommunerna. Våra medel för att bekämpa segregation och utanförskap är att ge mer makt åt den enskilde, bästa utbildningen åt den som bäst behöver den och goda förutsättningar för jobb och företagande. En skola med god kvalitet är av största vikt var man än befinner sig i Sverige. Behovet av en bra skola är en viktig faktor i många förortsområden för att bryta segregation och höja utbildningsnivån, inte minst på grund av att invandrartätheten är hög i dessa områden med därtill följande språkproblem. Ett faktum är att alltför många elever lämnar grundskolan i socialt utsatt områden utan godkända betyg. Det måste med kraft motarbetas. Vi vill se fler magnetskolor, friskolor och fritt val av gymnasieskola. Det är ett aktivt sätt att förbättra skolan och höja områdets status. Tidiga insatser redan i förskolan, och helst med föräldrarnas stöd är viktigt. Regeringen föreslår i propositionen att storstadsområdena skall tilldelas 5 000 nya permanenta platser på högskolorna fr.o.m. höstterminen år 2000. Det är bra om det kommer fler platser på högskolan i storstadsområdena, inte minst mot bakgrund av att antalet personer som har eftergymnasial utbildning måste öka. Det är dock värt att notera att det är många invandrare som har eftergymnasial utbildning från sina hemländer men ändå har väldigt svårt att få jobb som motsvarar utbildningen i Sverige. Detta är ett mycket stort problem som på alla sätt måste lösas, och jag är övertygad om att det går att lösa. Många politiker tenderar att ofta försöka lösa problemen i ett område med olika selektiva insatser. Storstadspolitiken är inget undantag. Från regeringshåll åker man runt och delar ut pengar till olika förorter i kris i tron att man kan lösa alla problem genom att skapa konstlade jobb. Samtidigt kan det hända att en annan intilliggande problemförort inte får något stöd alls. Folkpartiet anser att kungsvägen till fler jobb och fler företag går genom generella åtgärder över hela landet. Därför vill vi föra en politik som innebär skattesänkningar på jobb, och då framför allt inom tjänstesektorn. Fru talman! Folkpartiet har, liksom många andra politiska partier här, en rad reservationer till utskottets betänkande. Jag tycker att det visar vilket engagemang vi känner som politiker i den här frågan. Jag stöder samtliga reservationer, men med tanke på den tid det kommer att ta i voteringar kring reservationerna nöjer jag mig med att yrka bifall till vår reservation nr 7 som handlar om näringspolitiska insatser och nr 14 som handlar om en översyn av socialbidrag. Jag har en del synpunkter som jag hoppas få möjlighet att ta upp senare i debatten.

Fru talman! I våra tre storstadsregioner bor, lever och verkar mer än var tredje svensk. Storstadsregionerna pulserar av liv och aktivitet, av kultur och engagemang. Det finns ett rikt utbud av arbete, utbildning, boende och goda förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling. Där spirar drömmar och förväntningar. Där finns människor som utvecklas och når framgång. Det finns nyfikenhet, optimism och till synes oändliga möjligheter. Nu när tillväxten tar fart, sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker märks uppgången tydligast i storstaden. Men bilden är inte entydig. Vardagens villkor skiljer sig från kommun till kommun, från bostadsområde till bostadsområde och från familj till familj. I storstadsregionerna bor de rikaste människorna i Sverige, men där bor också de fattigaste. Höga ohälsotal, låg utbildningsnivå, lägre medellivslängd, hög arbetslöshet och en stor andel socialbidragstagare hör till bilden i storstadsregionernas mest utsatta områden. I vissa bostadsområden är arbetslösheten högre och utbildningsnivån lägre än i många glesbygdsområden. Storstadens särskilda problem handlar i första hand om de växande klyftorna mellan dem som har och dem som saknar arbete och egen inkomst. Den tidigare växande arbetslösheten har ställt stora grupper utanför samhällsgemenskapen. Vi vet att det finns ett starkt samband mellan tillväxt och välfärd. Hög sysselsättning är en förutsättning för den generella välfärden och utvecklingen av vården och omsorgen. Det är därför angeläget att främja tillväxten. De tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö är tillväxtcentrum i Sverige och utgör en strukturell ryggrad i vårt land, eftersom storstaden är motorn för tillväxt i hela landet. I en alltmer internationaliserad värld kommer valet av framtida investeringar och etableringar att stå mellan olika nationer. Det är därför i sammanhanget viktigt att betona att storstaden inte konkurrerar med andra delar av vårt land utan konkurrerar med andra länders storstadsområden. Avgörande för om de tre storstadsregionerna skall kunna hävda sig i den internationella konkurrensen är en modern infrastruktur med goda kommunikationer och en hög transportkapacitet, en väl fungerande offentlig service och en god levnadsmiljö. Växande motsättningar mellan olika stadsdelar och grupper i storstadsregionerna är mot denna bakgrund ett hot mot storstadsregionernas förmåga att hävda sig som lokaliseringsort. Den dubbla utmaningen för storstadspolitiken blir att slå vakt om storstädernas dynamiska roll i den nationella ekonomiska utvecklingen och att förbättra välfärden för invånare som står utanför den positiva välfärdsutvecklingen. Fru talman! Med detta som utgångspunkt är det i dag välkommet att kammaren för första gången diskuterar en nationell sammanhållen storstadspolitik. Den storstadspolitiska propositionen som vi behandlar i vårt betänkande ger enligt min uppfattning en god grund och start för en modern framtidsinriktad storstadspolitik. Detta är starten på en process där insatser samordnas på alla nivåer för att bryta de negativa effekterna av segregationen och för att vända dem till en positiv utveckling med nyföretagande och växande arbetsmarknad. Politiken syftar till att jämna ut strukturella orättvisor mellan såväl regioner som mellan olika områden i regionerna. Den regionalpolitiska propositionen som riksdagen tidigare har fattat beslut om innebär nya möjligheter att bedriva tillväxt och sysselsättningsfrämjande utvecklingsarbete i landets olika delar. Det är något som måste gälla såväl storstadsområdena som övriga landet. Fru talman! Jag skall nu kommentera delar av betänkandet lite närmare. Utskottet ställer sig positivt till regeringens förslag att inrätta en storstadsdelegation. Storstadsdelegationens uppgift blir att utveckla och samordna den nationella storstadspolitiken. Den skall även ansvara för arbetet med de lokala utvecklingsavtalen. Utskottet vill dock framföra att det finns anledning för regeringen att ytterligare se över delegationens organisation. Propositionen innehåller två målsättningar och syftar till att samordna storstadssatsningar inom många politikområden. Målen skall betraktas som långsiktiga inriktningsmål. Det första målet är, precis som många andra redan har talat om, att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt och därmed kunna bidra till att nya jobb skapas såväl inom dessa områden som i övriga delar av landet. Det är väsentligt att riksdagen i dag för första gången uttalar vikten av att storstadsregionerna ges goda förutsättningar för tillväxt och att det därmed är viktigt för hela landet. För att storstadsregionerna skall utvecklas krävs att fler företag skapas och kan växa. Och det pågår redan i dag insatser inom näringspolitiken för att underlätta tillväxten av småföretagarsektorn. Regeringen avser att presentera ett program för regelförenklingar bl.a. utifrån Småföretagsdelegationens slutbetänkande. Eftersom det finns en småföretagarkultur bland många människor med utländsk bakgrund i vårt land, vill jag också i sammanhanget säga att det är bra att regeringen har tillsatt en särskild utredare som skall kartlägga vilka svårigheter som människor med utländsk bakgrund möter i samband med att de skall starta och utveckla företag. När det gäller det andra målet i propositionen föreslår utskottet en liten komplettering, så att målet i stället lyder: att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare. Detta mål handlar om att höja förvärvsfrekvensen, minska socialbidragsberoendet, stärka det svenska språket, höja skolresultat och utbildningsnivåer och förbättra folkhälsan. I målet ingår även att alla stadsdelar skall uppfattas som attraktiva och trygga av deras invånare samt en större delaktighet i lokala beslut. För att dessa mål skall kunna uppfyllas krävs långsiktig samordning av samhällets insatser samt ett lokalt engagemang och en mobilisering. Regeringen föreslår att lokala utvecklingsavtal bör tecknas mellan stat och kommun för de mest utsatta bostadsområdena. Det skall vara långsiktiga planer som skall syfta till ett bättre utnyttjande av de befintliga ekonomiska och personella resurserna. Det är därför viktigt att de lokala utvecklingsavtalen samordnas med de regionala tillväxtavtalen. Här vill utskottet betona att erfarenhetsutbyte och samordning bör ske mellan Storstadsdelegationen och Tvärdelegationen. Fru talman! Vi kan konstatera att det råder en enighet i denna kammare kring målen för storstadspolitiken. Det är mycket glädjande. När vi kommer till inriktningen ser vi tyvärr tydliga politiska skillnader i denna kammare. Moderaterna avvisar förslaget till inriktning av storstadspolitiken. De avvisar helt tanken på riktade insatser och menar i stället att lösningen är generella skattesänkningar och regeländringar inom arbetsmarknadspolitikens område. Man blir inte speciellt förvånad över Moderaternas inställning. Tvärtom är det det gamla vanliga - sänkta skatter på bekostnad av den generella välfärden. Det är dock tråkigt att Moderaterna inte inser att det som föreslås i propositionen faktiskt är ett viktigt inslag för att sysselsättningen och tillväxten i Sverige skall främjas. Inte heller Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna ställer sig bakom propositionens förslag till inriktning av storstadspolitiken. Det är i och för sig värt att notera att de tar avstånd från den moderata inställningen. De tre partierna tar i en gemensam reservation upp många goda tankar. Men när det kommer till konklusion tar de likt Moderaterna avstånd från de föreslagna insatserna till förmån för generella åtgärder. Jag anser att det finns starka skäl att göra särskilda insatser mot omfattande arbetslöshet och utanförskap i delar av storstadsområdena precis på samma sätt som vi tidigare gjort när det gäller regionalpolitiken. Fru talman! Förutsättningarna och grunden för en god livsmiljö i storstadsregionerna är naturligtvis även den generella välfärden. Välfärdssystemet förutsätter att vi har en ekonomisk tillväxt. Strategin för att lyfta storstäderna blir att utveckla alla positiva sidor som våra storstadsregioner har. Regeringens proposition som vi nu behandlar innebär starten för en nationell sammanhållen storstadspolitik, vilket har en mycket stor betydelse för utvecklingen i hela landet. Till sist, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag funderade faktiskt en kort stund på om jag skulle trycka in ja-knappen här nyss och instämma i Cinnika Beimings anförande. Men man kan ju inte instämma i delar av ett anförande. Jag tyckte nämligen att den första delen av hennes anförande var mycket bra. Jag kunde instämma i allt hon hade att säga - den lyriska beskrivningen av storstaden, beskrivningen av utvecklingen, den kluvna situationen i storstäderna, storstäderna som motorer för tillväxt och storstadspolitikens roll. Sedan har jag svårare att instämma i den andra, ganska förutsägbara, halvan av anförandet där Cinnika Beiming, inte oväntat, menar att storstadspropositionen är oerhört framsynt och att den ger svar på många av våra problem. Jag har redovisat att jag på den punkten har en annan uppfattning. Jag tänkte, fru talman, begränsa mig till en fråga till Cinnika Beiming: Vad är det som talar för att mer av den politik som har gett oss dagens problem kommer att ge resultat?
Fru talman! Jag kan upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att det här är fråga om en långsiktig utvecklingsprocess. Det är inte så att vi i dag i denna kammare ser lösningen på allting vad gäller problemen i storstaden. I stället handlar det alltså om en långsiktig utvecklingsprocess. Propositionen är dessutom en kappa till de olika förslag som finns i många andra propositioner och budgetar som vi har behandlat, och som vi skall behandla, här i kammaren. Jag har en fråga till Mikael Odenberg. Det är ju inte så att vi såg skymten av någon storstadspolitik under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994. Vad tillförde egentligen den moderatledda regeringen storstäderna, och varför kan Mikael Odenberg inte i stället för att bara glädjas åt att vi i dag har den här diskussionen också ställa upp på de förslag som finns med i propositionen? Det enda konkreta som moderaterna med anledning av propositionen egentligen framför i sina skrivningar är förslag om en nationell kommission för att bryta bidragsberoendet och segregationen. Jag kan inte låta bli att i det sammanhanget undra varför man inte kan ta de steg som föreslås i propositionen i stället för att låsa in frågan i ytterligare kommissioner och utredningar.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det är en långsiktig process att vända utvecklingen. Problemet är att storstadspropositionen inte anvisar en långsiktig politik som leder åt rätt håll, enligt mitt förmenande. I stället anvisar den en långsiktig politik som fortsätter att leda åt fel håll. Jag vill påminna om den upphetsade mediedebatt som var sommaren 1991, då vi presenterade en rapport om de tilltagande sociala och ekonomiska problemen i utsatta förortsområden. Vi pekade i rapporten på att utvecklingen snabbt gick åt fel håll - med ökat bidragsberoende, högre brottslighet, tilltagande förslumningstendenser osv. Den rapporten ansåg socialdemokraterna då smutskasta Sverige i största allmänhet och miljonprogramområdena i synnerhet. Nu, sju år senare, kan vi konstatera att problemen förvärrats. De arbetslöshetsnivåer som vi då hade i utsatta förortsområden är nu de normala i landet som helhet, och situationen i problemområdena har allvarligt förvärrats. Cinnika Beiming förordar mer av samma politik. Jag förordar en annan politik.
Fru talman! Kan det verkligen vara så att Mikael Odenberg tycker att "rätt håll" för storstadspolitiken skulle vara det som föreslås i reservationen? Jag tänker på oron när det gäller skrivningarna om arbetsmarknadspolitiken. Moderaterna vill i princip slopa alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag undrar om Mikael Odenberg egentligen förstår vad det skulle innebära om mer än hälften av dem som i dag är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder skickades ut i passivt bidragsberoende. Dessutom skulle det få oerhörda konsekvenser för de utsatta bostadsområden som vi i dag diskuterar i samband med propositionen.
Fru talman! Jag kan hålla med om att det kan finnas en fördel med en storstadsproposition i den meningen att man lättare fokuserar på de speciella problem och förutsättningar som finns i storstaden. Det skapar fokus i debatten och lyfter frågan på dagordningen, vilket jag kan se som någonting positivt. Jag hade dock hoppats att det skulle finnas litet mera substans i en storstadspolitisk proposition när man nu har jobbat så länge och talat så vitt och brett om detta som socialdemokraterna har gjort. Jag måste få understryka en fråga som Mikael Odenberg ställde till Cinnika Beiming: Vad är det som talar för att den politik som man förordar och som har misslyckats under de gångna fyra åren skall lyckas under de kommande åren? Cinnika Beiming uppehöll sig lite grann kring kristdemokraternas förordande av mer generella åtgärder. Låt mig ta ett exempel. Vi ser skapandet av nya jobb som den viktigaste faktorn för att bryta segregationen och nyfattigdomen i vårt land. Hur skall vi då skapa de nya jobben? Vi konstaterar att under de mycket goda tillväxtår som varit, då det var en god internationell konjunktur, har det under de senaste fyra åren netto skapats bara 50 000 nya jobb. Den ökningen beror på det senaste årets uppgång. Tidigare minskade ju antalet nya jobb i Sverige när socialdemokraterna regerade. Frågan är: Hur kan vi skapa de nya jobben framöver? Detta är viktigt för att kunna lösa problemen. Många människor som bor i utsatta områden i storstäderna har svårt att få det första fotfästet på arbetsmarknaden. Det handlar alltså om att hitta sätt att få in människor på arbetsmarknaden, om att hyvla ned de trösklar som i dag finns och som förhindrar inträde på arbetsmarknaden. Det kan vara fråga om unga människor, människor med invandrarbakgrund eller människor som är långtidsarbetslösa. En fråga till Cinnika Beiming och socialdemokraterna är: Var i era åtgärdsförslag finns det metoder för att underlätta detta - generella åtgärder, exempelvis ett utvecklat lärlingssystem eller andra regler på arbetsmarknaden som underlättar nytillträde på arbetsmarknaden? Det är ett viktigt generellt instrument som jag efterlyser men inget sådant kommer från regeringssidan.
Fru talman! Stefan Attefall och kristdemokraterna har talat väldigt mycket om de senaste fyra åren. Men man skall väl också komma ihåg vad som hände under den borgerliga regeringsperioden mellan 1991 och 1994. Det var ju då som vi hade det stora tappet av arbeten i det här landet. Bara i denna region - som väl Stefan Attefall numera tillhör, för såvitt jag förstår bor han numera i Stockholm - tappade vi nämligen 75 000 arbeten under den borgerliga perioden. Under de senaste fyra åren däremot har det gått framåt. Arbetslösheten har börjat sjunka, och mer och mer börjar ute i kommunerna, lokalt, ett arbete med att se till att många människor med utländsk bakgrund också får en chans, en möjlighet, att komma in på arbetsmarknaden. Konkret kan nämnas t.ex. den aviserade förändringen vad gäller regelförenklingar och annat inom småföretagarsektorn. Jag är övertygad om att det nya Näringsdepartementet återkommer med förslag om hur man kan underlätta för småföretag att växa och utvecklas. Här gäller det inte minst den otroliga småföretagaranda som finns bland många människor med utländsk bakgrund.
Fru talman! Cinnika Beiming har tydligen gått på retorikkurs. Hon ältar detta med början av 1990-talet och de mycket svåra omständigheter som Sverige då brottades med. Jag trodde att vi hade kommit förbi den diskussionen. Det intressanta är, vilket jag trodde att vi alla var överens om, att vi då, när förutsättningarna var goda i omvärlden, skulle utnyttja den möjligheten för att verkligen skapa de många nya jobb som behöver skapas i Sverige. Hösten 1994 hade vi en positiv utveckling på gång på arbetsmarknaden men den bröts av Socialdemokraternas regeringsperiod. Det är först under det senaste året som det vände uppåt. Nu ser den utvecklingen återigen ut att brytas, och regeringen och Socialdemokraterna har inga förslag. På min fråga här om hur vi skapar större möjligheter för de nytillträdande att komma in på arbetsmarknaden får jag inget svar. Man är på det området ganska fattig på förslag. Björn Rosengren sade i en interpellationsdebatt i tisdags att man hade ingenting. Men nu skall man så småningom komma med någonting, och vi väntar med spänning. Vi har ju tidigare fått löften om att det skall komma förslag - förslag som dock aldrig kommit. Men vi hoppas fortfarande, för de arbetslösas skull.
Fru talman! Jag blir inte riktigt klok på om Stefan Attefall verkligen har läst propositionen. Det handlar ju om just det som Stefan Attefall talar om, dvs. att man på lokal nivå skall lösa situationen på arbetsmarknaden. Det handlar då om att lösa frågor om utanförskap och arbetslöshet när det gäller människor i utsatta bostadsområden. Meningen med de lokala utvecklingsavtalen är alltså att detta med kraften, engagemanget och mobilisationen skall ske lokalt. Det är inte meningen att vi i riksdagens kammare skall komma fram till en mängd lösningar på vad som skall ske i utsatta bostadsområden. Det här skall i stället ske lokalt. Till sist vill jag lite grann ifrågasätta varför kristdemokraterna - när det gäller regionalpolitiken har man ju förordat riktade insatser - inte menar att det skall gälla i storstaden.

Fru talman! I fyra ord går det att sammanfatta en politisk vision för vårt land. De fyra orden är: ett Sverige för alla. Det målet kan lika gärna användas när vi talar om framtidens utbildning som när vi talar om arbetsmarknaden, jämställdheten eller integrationen. I dag vill jag använda de orden för vår målsättning med storstadspolitiken. De förslag som riksdagen i dag har att besluta om är ett steg på vägen mot att skapa ett Sverige för alla. Det kommer inte att vara det enda som behövs, men det är ett viktigt strategiskt val som vi gör. Våra storstäder är ett myller av liv. Det finns ett enormt utbud av kultur, nöjen, olika jobb, föreningar, restauranger och allt annat som ger storstäderna den dynamik som drar många människor dit. Detta skall vi ta vara på och utveckla, för storstäderna är en tillgång, en motor. Men i mitt i denna dynamik ser vi också problem som blir extra stora just i våra storstäder. Det finns skillnader och orättvisor runt om i vårt samhälle som inte är acceptabla. Att inte ha samma förutsättningar på grund av namn eller etnicitet är exempelvis inte rimligt. Ändå vet vi att det är just så det är. Många blir bedömda efter orättvisa kriterier. Vi ser också att orättvisorna har ökat de senaste åren. Att bryta en social och ekonomisk skiktning i samhället är vår ojämförligt viktigaste uppgift. Det handlar i grunden om att hålla samman ett samhälle och att skapa ett Sverige för alla. Det är utgångspunkten för vårt framtida storstadsarbete. I storstäderna är skillnaderna som störst. Här samlas en flora ev etniciteter, språk, traditioner och kulturer. Här blir skillnaderna tydligast mellan dem som har en plats i samhället, ett jobb, vänner och ett aktivt föreningsliv och dem som inte har det. Vi måste minska skillnaderna mellan dem som har det allra sämst och dem som har det allra bäst. Vi måste göra det utifrån ett underifrånperspektiv. Vi måste också göra det med ett helhetsperspektiv, inte bara så att vi sätter människan i centrum och får olika delar av samhället att samverka utan också att vi gör det med hela landet för ögonen. För precis som vår regionalpolitik har syftet att vara till för hela landet är det också tanken med vår storstadspolitik. I ett Sverige för alla hänger allt ihop. Ett Sverige för alla är inte bara ett generellt mål utan också en arbetsmetod. När vi bryter ned frågorna i sina olika delar måste varje del ha ett och samma uttryckta mål, ett samhälle där alla har samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter om ett i grunden jämlikt och jämställt samhälle. För mig handlar storstadspolitiken om fyra rättigheter som också kan sammanfatta de förslag som vi har lagt fram till riksdagen. Den första är rätten till ett bra arbete. Den andra är rätten till bra utbildning. Den tredje är rätten till ett bra liv, inte minst vad gäller boendet och hälsan. Den fjärde är rätten att få vara med och bestämma, rätten till demokratin. Detta är rättigheter men lika mycket också skyldigheter och möjligheter. Om det är någonting som såväl regionalpolitiken som storstadspolitiken karakteriseras av är det att det är och skall vara möjligheternas politik. Den första rättigheten, rätten till ett arbete, handlar om att vi måste skapa de bästa förutsättningarna för fler jobb. Detta är en rättighet som skall gälla hela landet men som blir så påtagligt nödvändig när vi ser storstäder där bostadsområden kan ligga sida vid sida med bara en väg eller ett köpcentrum emellan men där skillnaderna är oändliga. Skillnaderna består i avgrunden mellan att ha ett jobb och att inte ha det. På ena sidan av vägen saknar sju av tio arbete, på den andra kanske bara någon procent. Det egna jobbet som en skapare av välfärd, självkänsla och trygghet blir så påtagligt på den sidan om vägen. Orättvisan blir tydlig. Därför tar vi nu ett avstamp i denna storstadspolitik för rätten till ett bra arbete, också i de utsatta områdena i våra storstäder, både genom nya resurser och genom en insikt om att vi inom ramen för den generella välfärden måste förändra våra strukturer och vårt arbetssätt. Olika samhällsinstanser måste börja samverka. För att lyckas med det måste det göras ur ett människoperspektiv. Att se den höga arbetslösheten hos dem med en annan etnisk bakgrund är att inse att rätten till ett jobb är så mycket mer än bara rätten till en inkomst och till något vettigt att göra. Det är också rätten att få vara en del av samhället. Kombinerat med en starkare lag mot etniskt diskriminering i arbetslivet satsar vi nu i storstadspolitiken på jobben och på rätten till ett jobb, oavsett etniskt ursprung. Det borde vara en självklarhet, men verkligheten visar oss tydligt att vi är långt ifrån den självklarheten i dag. Den andra rättigheten är rätten till bra utbildning. Det finns ingen så viktig skapare av social rörlighet som utbildning och ingenting så förstelnande som när människor förnekas möjligheten till utbildning och utveckling. Därför är utbildning en central del av vår storstadspolitik och vår välfärdspolitik. I storstäderna är skiktningen allra störst, och då behövs utbildningen som något som bryter upp meningslösa och begränsande barriärer. Det handlar inte bara om 5 000 nya utbildningsplatser på våra högskolor utan också om språkförskolor, en utvecklande fritid, en bra utbildning i svenska för invandrare och rätten till goda och lika villkor i skola, gymnasium och högre utbildning, oavsett var du bor och oavsett var du kommer ifrån. Den tredje rättigheten är rätten till ett bra liv. Mycket av det goda livet grundläggs i rätten till ett arbete och rätten till utbildning. Men det goda livet handlar också om mycket annat. Det handlar om en meningsfull fritid såväl som om en god hälsa och bra boende. Tyvärr kan vi fortfarande se skillnader mellan människors hälsa utifrån var de bor. Nya siffror visar att spädbarnsdödligheten är betydligt högre i ett utsatt bostadsområde i Malmö än vad den är i ett av de rikare grannområdena - samma stad men helt olika livsvillkor. Det är inte acceptabelt. Den fjärde och sista rättigheten är ett fundament i storstads och välfärdsbygget, nämligen rätten att få vara med, att vara delaktig, att få ta plats. För mig är demokrati allt eller inget. Alla måste känna att de är med. Vi har en levande demokrati, men vi ser också att förutsättningarna och möjligheterna till den inte finns hos alla människor. Vi ser en demokratisk skiktning, och den måste vi ändra på. Kampen för demokratin är en kamp vi måste föra vid varje ny generation. Och sättet vi kan göra det på är att visa allt det positiva med demokratin, det verkliga folkstyret och allt vad det kan skapa. Men det bygger på att vi kan se den enskilde väljaren också mellan valen. Den storstadspolitik som vi nu lägger fast utgår ifrån att vi på allvar ser på vår demokrati underifrån, från det perspektiv där folkstyret har sitt ursprung och existensberättigande. Konkret kommer det att innebära mer av brukarinflytande och mer av närdemokrati. Vi ger nu här ett större spelutrymme för den lokala demokratin i våra storstäder, och framför allt i utsatta bostadsområden. Men det är inte här i riksdagen som den lokala demokratin skall skapas. Den kan bara skapas av oss själva på platsen där vi bor. Vår uppgift är att ge de bästa förutsättningarna för detta. Fru talman! Jag har försökt att sammanfatta den storstadspolitik som ni nu skall besluta om i fyra rättigheter: rätten till ett bra arbete, rätten till en bra utbildning, rätten till ett bra liv, inte minst när det gäller boendet och hälsan, och rätten att få vara med och bestämma, dvs. rätten till demokrati. Det handlar om välfärdens kärna. Den generella välfärden skall försvaras. För de utsatta bostadsområdena i våra storstäder skall den också förstärkas. Det är där vi ser att rättigheterna är som svagast. Och det är därför som vi står här i dag. Man kan mäta den brist på rättigheter i sysselsättning, i folkhälsotal, i spädbarnsdödlighet, i valdeltagande, i bostadssegregation och i mycket annat. Då blir också uppgiften tydlig. Vi skall minska skillnaderna och orättvisorna i vårt samhälle. Lösningen är en generell välfärd med människan i centrum. Det handlar i grunden om att skapa ett samhälle, ett Sverige för alla.
Fru talman! Det var vackra och fina ord som statsrådet Messing använde. Jag delar den grundläggande uppfattningen när det gäller vad vi skall göra för människor i utsatta bostadsområden. Jag tycker ändå att det vore intressant att få tala lite mer om konkreta problem, och det vill jag göra delvis utifrån min egen erfarenhet som kommunalpolitiker. Mycket av det som händer i kommunerna har också sin bäring på det som händer i regering och riksdag. Därför vill jag ta upp frågan om socialbidrag. Vi har i en av de reservationer som jag yrkar bifall till talat om möjligheterna att fördela kostnaderna för socialbidrag mellan stat och kommun. Socialbidragen är en väldigt tung post för många kommuner. Vi vet vilka svårigheter som har funnits för enskilda individer att få ut de socialbidrag som man är berättigad till. När nu staten går in och har synpunkter på hur socialbidragen skall utformas vore det väl ändå läge att man tillsammans med kommunerna bekostade socialbidragen. Jag skulle gärna vilja höra statsrådets kommentar till detta.
Fru talman! Jag vill börja i en annan ände än den som Helena Bargholtz började i. Jag vill prata om de konkreta förslag som finns för att just minska de problem som Helena Bargholtz tar upp. Det finns i dag ett alltför stort socialbidragstagande i de mest utsatta bostadsområdena. Anledningen är att människor inte kommer in på arbetsmarknaden, inte kan skaffa sig ett jobb med en lön som de kan leva på, utan de står vid sidan av systemen. I den proposition som vi nu lägger fram vill vi satsa på vägar ut ur socialbidragsberoendet. Det är oerhört viktigt att via språket kunna ge människor den nyckeln till arbetsmarknaden och till ett aktivt föreningsliv som ett gemensamt språk innebär. Man skall också via språket kunna tillgodoräkna sig den utbildning som man kanske har från sitt hemland - vilket också Helena Bargholtz var inne på i sitt anförande - men som man inte kan tillgodoräkna sig i dag. Många invandrare som kommer hit får börja om från början och deras gamla erfarenheter tas inte till vara. Det är ett problem, och här vill jag genomföra en förändring. Jag vill minska bidragsberoendet, och jag vill att stat och kommun skall samverka i den riktningen. Jag vill inte se storstadspropositionen som ett nytt projekt. Jag tyckte att Helena Bargholtz pratade för mycket om just projekt i sitt anförande. Jag tror att projektens tid till viss del måste vara över. Projekt kan vara bra ibland, därför att de sätter fokus på problem och på en svår fråga, och de kan flytta fram våra positioner. Men det finns alltid en nackdel med projekt, och det är att de är ungefär som fyrverkerier: de blossar upp och sedan blir de väldigt bra, men när de tar slut blir det alldeles svart. Det måste till ett nytt sätt att driva politiken framåt för att minska segregationen och för att öka rättvisan på sikt, och inte bara genom ett projekt.
Fru talman! Det är självklart. Jag var ju kritisk mot projektinriktningen. Jag delar Ulrica Messings uppfattning att de inte är bra. Jag talade också i mitt anförande om hur olika sådana här projekt kan slå av en ren slump. Vissa projekt i vissa bostadsområden kan komma till bara för att man just då råkar ha pengar till ett projekt. Det är alldeles utmärkt att vi har samma inställning och hyser samma stora tveksamhet till projekten. Det långsiktiga målet skall ju vara precis det som Ulrica Messing säger, det är vi överens om. Men om vi ser realistiskt på detta kommer det ändå att under en övergångsperiod finnas människor som har behov av socialbidrag, t.ex. bostadslösa, psykiskt sjuka människor - det är en grupp som inte behandlas i den här propositionen. Även om vi minskar socialbidragsberoendet, vilket vi självfallet skall göra, måste vi ändå ha en modell för ett fungerande socialbidrag, men det har vi inte i dag.
Fru talman! Jag tror att vi är helt överens om att i den satsning som nu görs skall människan vara i centrum. Vi skall lösa de problem som finns konkret, och vi ser att skillnaderna mellan de som har det bra och de som har det dåligt är som störst just i de bostadsområden som vi nu har pekat ut. Vi skriver väldigt tydligt i propositionen att de lokala myndigheterna och de statliga myndigheterna skall samverka för att vi gemensamt skall kunna använda de pengar som nu satsas på bästa möjliga sätt. De lokal och utvecklingsavtal som vi kommer att få se innehåller en rad olika lösningar, och de behöver inte se likadana ut för alla områden. Det kan vara olika saker som är mest effektiva i olika kommuner. Vi skall använda våra gemensamma resurser bäst för att öka rättvisan så snabbt och så mycket som möjligt. Avslutningsvis vill jag lugna Helena Bargholtz. Jag delar uppfattningen att storstadsfrågorna har legat mellan olika departement. Nu vill jag bara vara tydlig för kammaren och tala om att det är jag som har ansvaret för storstadsfrågorna, och jag tänker också ta det.
Fru talman! Också jag kan till hundra procent instämma i Ulrica Messings anförande. Det var bra det där som Ulrica Messing sade om att projektens tid är över. Det är en bra sammanfattning av kritiken mot propositionen, att den innehåller litet väl många projekt. Det handlar om 1,5 miljoner till den fritidsgrejen, 10 miljoner till den kulturgrejen osv. Storstädernas problem är ju inte att det inte finns 10 miljoner till lite mer fritid eller kultur, utan problemen finns på ett högre plan, t.ex. när det gäller sysselsättningen, som jag tidigare varit inne på i olika inlägg. Men pengarna är viktiga, och då har jag en fråga till statsrådet som kanske är av större dignitet än om man får 10 miljoner till ett projektet eller inte. Det handlar om de diskussioner som pågår och det utredningsförslag som nu presenteras inom kort och som enligt tidningen Kommun Aktuellt innebär att Stockholmsregionen tappar 3,3 miljarder i ett kommande kostnadsutjämningssystem. Dessa pengar är avgörande för om storstadsregionerna har en möjlighet att tackla de svåra problem som man brottas med av karaktären segregation och liknande. Min fråga är: Kan vi lita på att Ulrica Messing kommer att göra allt för att det inte skall bli verklighet att regeringen lägger fram ett kostnadsutjämningsförslag som slår så hårt mot Storstockholmsregionen som det förslag som nu diskuteras i Kostnadsutjämningskommittén gör? Det vore välgörande att få ett sådant besked. Det är intressantare än huruvida man kan söka ett projektbidrag på 5 miljoner kronor hit eller dit.
Fru talman! Det är första gången jag hör någon som tycker att en och en halv miljard är några kronor hit eller dit. Jag tycker att det är otroligt mycket pengar. Det är pengar som vi har avsatt för en treårsperiod i storstadspropositionen. Som jag sade tidigare måste det handla om ett nytt sätt att se på segregationsproblemen. Vi skall samverka för att lokalt och nationellt få ut så mycket som möjligt av våra gemensamma resurser, så vi kan minska segregationen och orättvisan. Det gör vi genom en satsning på arbetsmarknaden, på boendet och inte minst på kulturen. Det handlar ju om att må bra och trivas där man bor. Men det handlar också om språket och mycket, mycket annat. Det är en rad utredningar som nu arbetar för att försöka förenkla och förbättra möjligheterna för invandrare att komma in på arbetsmarknaden, för människor som har flyttat hit att tillgodoräkna sig den utbildning som de har från hemlandet och för företagare att driva och låta sitt företag växa. Det finns också en utredning om skatteutjämningsförslag, precis som Stefan Attefall tar upp. När vi skall behandla de förslag som kommer till regeringen skall vi självfallet ta ett helhetsgrepp och ha en helhetsbild framför våra ögon. Jag tycker att många av oss här i kammaren i dag har varit tydliga när det gäller att det inte får finnas någon motsättning mellan stad och land. Vi är ju beroende av varandra. Vi är överens om att en ökad tillväxt ger oss förutsättningar att minska orättvisorna, och vi måste påbörja det arbetet i storstäderna, där skillnaderna är som störst. Jag skall bevaka dessa frågor i alla de utredningar som kommer för att kunna ta ännu ett steg på vägen mot ett rättvisare samhälle än det vi har. Det gäller också förslagen som nu diskuteras i medierna om skatteutjämningen.
Fru talman! Ulrica Messing säger att det handlar om 1,5 miljarder. Ja, men det är under en treårsperiod fördelat på tre storstadsregioner i vårt land. Delvis är detta pengar som har funnits tidigare i olika anslag. Det skall ställas i relation till 3,3 miljarder kanske bara för Stockholmsregionen. Det finns många kommuner, inte minst förortskommuner i Stockholms län, som har mycket stora bekymmer med de segregationsproblem som det talas om i propositionen och betänkandet och som har hög kommunalskatt och annat. De skulle drabbas ganska hårt av detta. Det är de här frågorna som är viktiga. Ulrica Messing som kommer från ett glesbygdslän som Gävleborgs län vet ju också att ett bidrag i regionalpolitiskt sammanhang till en enskild verksamhet betyder ganska lite jämfört med den stora regionalpolitiken, dvs. hur de statliga verken och myndigheterna agerar, hur den kommunala kostnadsutjämningen slår etc. Det är dessa stora frågor som avgör det hela. Det finns lokal kompetens. Det finns många duktiga människor ute i kommuner och landsting i regionerna Stockholm, Malmö och Göteborg som kan jobba med frågorna. Det finns säkert stor anledning att samarbeta bra också med regeringen. Men det är de stora frågorna, som t.ex. frågan om skatteutjämningen, som statsrådet Messing får lägga ned arbete på att försöka att hantera mer än just fördelningen av olika projektbidrag, som kanske betyder mindre i det stora hela.
Fru talman! Jag har all respekt för Stefan Attefalls oro kring de förslag som nu florerar inför skatteutjämningsutredningens slutbetänkande. Jag vill avvakta och se vilka förslagen blir. Jag skall ta ett helhetsgrepp, och jag skall ha en helhetssyn. Jag är medveten om de problem som kan uppstå med olika förslag till utjämningssystem. Jag vill också att vi skall skapa de bästa förutsättningarna för både stad och land att fortsätta leva och utvecklas. Jag skall bevaka frågan och är medveten om både möjligheter och problem som olika förslag kan medföra. Men jag vill också tydligt säga att de 1,5 miljarderna är nya pengar. Det är inte gamla pengar, och det är inte projektpengar. Att ta ett helhetsgrepp är ett nytt sätt att driva politik, som jag tror är oerhört viktigt.

Fru talman! Regeringen har då och då kommit till riksdagen med förslag till förenklade regler därför att vi vill styra mindre och släppa loss flera lokala försök och möjligheter. Ett tydligt sådant politiskt område är arbetsmarknadspolitiken, där vi har avreglerat en hel del för att underlätta möjligheterna lokalt för kommuner och länsarbetsnämnder att göra olika försök. Ändå vet vi att en del länsarbetsnämnder tycker att det är svårt att hitta just de idéer som är lösningen eller som är någonting nytt och framåt. Ett sätt att underlätta detta är att sprida de goda exempel från Gislaved som Margareta Andersson själv var inne på. Det finns ändå kommuner där man har lyckats bra. Man har använt de arbetsmarknadspolitiska medlen otraditionellt. Det välkomnar jag. Det pågår också översyner av en rad andra regelverk, som gör att vi kan underlätta möjligheterna på olika sätt. En sådan fråga är, som jag nämnde tidigare, förutsättningarna för invandrare att starta och driva företag. Om det inte är regelverket som det är fel på, om det inte är arbetsmarknadspolitiken som stoppar dem, om vi t.o.m. kan skapa åtgärder för en längre period än sex månader och om människor kan svenska språket men ändå inte kommer in på arbetsmarknaden, då är det någonting annat det beror på - ofta är det namnet eller utseendet. Därför behövs en skärpning av lagen mot etnisk diskriminering. Vi kan inte acceptera att människor som har utbildning och språkkunskaper och som har lust och vilja att engagera sig och ta plats inte får den möjligheten.

Fru talman! Det tror jag också. Men jag har svårt att se på vilket sätt vi med nya lagar skall kunna förändra mentala bindningar och fördomar. Det går ju inte. Det handlar bara om kunskapsspridning, goda exempel, att motarbeta fördomar och att försöka förändra attityder. Målet måste ju vara att vårt samhälle på alla områden skall spegla den mängd av etniciteter som finns här. Det gäller på arbetsmarknaden men också i politiken. Det är självklart att lärarkåren, poliskåren, metallarbetarna och många andra måste spegla den mångfald av etniciteter som finns i vårt land. Så är det inte i dag. Ibland beror det på att man inte har utbildning. Ibland beror det på språket. Men ibland beror det också på fördomar. Låt oss angripa det från alla håll.
Fru talman! Jag vill först säga att jag delar Stefan Attefalls uppfattning att den här storstadspropositionen inte innehåller några anslag över huvud taget. Den innehåller referat av vissa storstadsrelaterade anslag i budgetpropositionen. Det kan man naturligtvis göra för varje politikområde; dra ut saker ur budgetpropositionen och referera detta. Men faktum kvarstår, precis som Stefan Attefall sade tidigare, att dessa satsningar försvinner i det som storstadsregionerna berövas genom regeringens politik på andra områden, t.ex. när det gäller Robin Hood-skatter och skatteutjämning. Sedan får jag säga, fru talman, att jag tycker att det fanns mycket klokt i Ulrica Messings anförande. Men det underifrånperspektiv som hon åberopade finns sannerligen inte i storstadspropositionen. Den präglas av ett överhetsperspektiv. Jag tror att det skulle vara bra att kanske prata mindre om rätten till delaktighet och rätten till arbete - inte för att det i någon mening föreligger en sådan rätt utan för att det så lätt stannar vid högtidliga politiska proklamationer. I stället borde man mer fråga sig: Vad är det för politik som behövs för att skapa möjligheter till arbete, möjligheter till delaktighet för det ökande antal människor i storstädernas förortsområden som i dag står helt utanför och som egentligen saknar alla möjligheter till varje form av delaktighet i normalt svenskt samhällsliv? Då vill jag upprepa den fråga som jag tidigare ställde till Cinnika Beiming: Vad finns det i denna proposition som indikerar att mer av samma politik som lett oss in i dagens situation skulle kunna åstadkomma en bättre situation för morgondagen?
Fru talman! De är märkligt att stå i riksdagens kammare och debattera förslag som inte ens har lagts fram. Jag tänker på skatteutjämningsförslaget. Jag tror att vi alla här som är politiskt intresserade, engagerade och medvetna ser att det med alla förslag finns för och nackdelar och att vi, var och en, också väger dessa mot varandra. Men nu står vi och diskuterar ett förslag här i kammaren som vi har läst om. Jag tycker att det märkligt. Den satsning som vi nu gör på storstäderna är en verklig politisk ansats att ta problemen på allvar. Vi vet att skillnaderna mellan dem som har det bra och dem som står utanför alla former av trygghetssystem, delaktighet och inflytande är som störst i storstäderna. Och jag tror inte att det är den generella välfärden som har skapat problemen, Mikael Odenberg. Jag tror snarare att det är så att om vi kunde ha mer av generell välfärd skulle vi minska skillnaderna. För hur skulle en människa som inte kommer in på arbetsmarknaden, som inte kan språket, som inte får tillgodoräkna sig gamla meriter och som inte ens har en chans att komma på anställningsintervju klara sig utan en generell välfärd? Vilket försäkringsbolag skulle vilja försäkra en sådan person, som inte har några garantier alls? Han eller hon är mycket utlämnad om inte den generella välfärden fungerar. Och ekonomin är en förutsättning för detta. Orättvisorna har ökat på 90-talet. De har gjort det för att vi har haft en ekonomi som har varit oerhört dålig. Vi har satsat hårt på att få ordning på finanserna. När vi nu har lyckats med detta är det oerhört viktigt att också lägga de pengar vi har på dem som behöver det bäst. Och vi har ingen mer rättvis nyckel för att fördela pengarna än via den generella välfärden.
Fru talman! Jag diskuterar inte bara förslag som jag har läst om. Det är ju ett faktum att regeringen redan i förfluten tid har berövat storstadsregionerna betydande resurser - bl.a. genom den förra reformen av skatteutjämningssystemet för kommunerna och genom införandet av Robin Hood-skatten. Den stora skiljelinjen går, precis om statsrådet Messing själv sade, mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb. För att möta det utanförskap, det bidragsberoende och den sociala isolering som människorna utan jobb i våra storstäders problemområden befinner sig i, behöver vi inte en regering som strävar efter mer av traditionell socialdemokratisk välfärdspolitik. Vi behöver en regering och vi behöver ministrar - något som vi tyvärr inte har - med en genuin förståelse för företagandets villkor och drivkrafter. Det är bara där de nya jobben kan komma fram. Det är bara så människor kan få en möjlighet att bli delaktiga. För att vända den här utvecklingen krävs det, som vi lite syrligt skriver i en av våra reservationer, mer än utvecklingsprogram för arbetslösa och seminarier med generaldirektörer och fackliga företrädare. Det behövs en annan politisk inriktning. Härvidlag står regeringen tyvärr tomhänt. Därför kommer den sociala desperationen i de utsatta problemområdena att fortsätta att öka. Och ju längre vi väntar med att ta itu med problemen och försöka vända den här utvecklingen, desto större kommer de att bli.
Fru talman! Vi väntar inte med att ta itu med problemen. Det är just några av verktygen för att lösa problemen som vi debatterar här i dag. Vi gör en satsning på barnen via språkförskolan. Vi gör det på kulturens och föreningslivets områden. Vi gör det när det gäller svenska för invandrare. Vi gör det när det gäller möjligheten att tillgodoräkna sig utbildning från hemlandet. Vi bygger ut högskolan. Vi underlättar i arbetsmarknadspolitiken. Vi ser över möjligheterna att starta och driva eget företag. Vi skriver också att vi förutsätter att både lokala och statliga myndigheter skall samarbeta för att nå så långt som möjligt med våra gemensamma pengar. Ändå verkar vi vara överens om problemen, Mikael Odenberg och jag. Det är hög arbetslöshet, det är högt bidragsberoende och det är ett utanförskap. Men vi två kommer aldrig att bli överens om vägarna för att lösa problemen. Vi kommer aldrig att mötas i den diskussionen. Jag ser den generella välfärden som en möjlighet och som en förutsättning för att minska segregationen och för att öka rättvisan. Mikael Odenberg och Moderaterna har förslagit att man skall slopa bensinskatten. För mig är det obegripligt hur detta hänger ihop.

Fru talman! Jag delar mycket av det som Ulrica Messing sade i sitt anförande här. Jag kan bara instämma i t.ex. det där om de fyra rättigheterna; arbete, utbildning, bra liv och levande demokrati. Jag delar statsrådets oro för klassklyftorna som ökar - och ökar snabbt. Jag delar också målsättningen att vi måste minska skillnaderna mellan dem som har och dem som inte har, mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst. Men det ställer också krav på politiken. Det kräver en annan politik, en politik som omfördelar på ett helt annat sätt än den politik som vi har sett de senaste åren. Min fråga till statsrådet gäller därför hur statsrådet ser på den generella välfärden och hur vi kan förstärka den så att utanförskapet minskar. Jag undrar också hur statsrådet ser på den översyn på skattesystemet som skall göras. Då tänker jag inte på det interkommunala skatteutjämningssystemet utan på de skatteöverläggningar som är påannonserade. Hur ser statsrådet på den översynen mot bakgrund av behovet av en mer rättvis fördelning?

Fru talman! Jag tackar för svaret. Nu gällde inte min fråga just det interkommunala skatteutjämningssystemet, utan jag tänkte på skattesystemet i stort, som vi skall se över. Mot bakgrund av det som vi har diskuterat i dag om hur situationen är och vart vi vill nå, undrar jag: Kan ett mål för den överläggningen vara något annat än att fördelningen blir mera rättvis?
Fru talman! Det var den frågan jag svarade på.

Jag tror att man med nya förslag kan hitta system som fångar det bättre än vad vi gör i dag. Jag hoppas att man kommer fram till det i överläggningarna.

Fru talman! Målen för regionalpolitiken är att skapa hållbar tillväxt, rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket. Det har riksdagen tidigare slagit fast i anslutning till den regionalpolitiska propositionen. Dessa mål måste självfallet gälla också för storstäderna. I Sveriges storstäder bor ungefär 30 % av landets befolkning. Det är viktigt att inse att utvecklingen i dessa områden är av helt avgörande betydelse för hela Sveriges utveckling framöver. Vi lever i en alltmer internationaliserad ekonomi, där det avgörande för landets ekonomi är att kunna dra till sig och behålla företag som är framgångsrika på den internationella marknaden. Högre utbildning, väl fungerande kommunikationer och välutbildad arbetskraft har här en avgörande betydelse. De svenska storstadsområdena måste hävda sig i en hård konkurrens med de europeiska, och det är därför av stor betydelse för hela landet att våra storstadsområden har den konkurrenskraft som erfordras. Etableringar i storstadsområdena genererar dessutom verksamhet i andra delar av landet. Storstäderna har därför en viktig roll som tillväxtmotorer för hela landet. Fru talman! För att åstadkomma en verkningsfull storstadspolitik är det av central betydelse att statsmakterna undanröjer de hinder för den ekonomiska utvecklingen som finns. Under 90-talet har viktiga beslut tagits i den riktningen. För Malmöregionens utveckling har Öresundsbron, Citytunneln, högskolan, kunskapslyftet och skatte och kostnadsutjämningen haft en avgörande betydelse. Men det krävs självklart fortsatta insatser för att utvecklingen skall gå åt rätt håll. Storstäderna har under 90-talet haft en relativt stark befolkningsökning, som också ställer stora krav. Grupper med stora behov av insatser och service, som nyanlända invandrare varav många är barnfamiljer, utgör ett stort inslag i inflyttningen. Många av de inflyttade är ungdomar utan fast förankring på arbetsmarknaden. Inflyttningen har därför stora effekter på socialbidragskostnaderna men ställer också krav på resurstillskott inom skola, barnomsorg och arbetsmarknadsåtgärder. Den pågående utvecklingen i storstäderna är verkligen en utmaning för den svenska välfärdspolitiken och de principer som den vilar på. Det gäller att ta till vara storstädernas tillväxtpotential och den sociala och kulturella dynamik de möjliggör utan att stora grupper lämnas utanför. Situationen i storstadsområdena är i många avseenden likartad vad avser segregation. Malmö har här en speciellt utsatt situation. Sedan 1985 har befolkningen i Malmö ökat med 21 000 personer, varav 14 000 den senaste fyraårsperioden. Befolkningsökningen utgörs nästan enbart av personer med utländsk bakgrund, som nu uppgår till 28 % av Malmös befolkning. 40 % av våra skolbarn har i dag invandrarbakgrund. Förvärvsfrekvensen i Malmö uppgår för närvarande till 61 %, mot 74 % för riket. Andelen öppet arbetslösa uppgick i september i år till 7,8 %. Motsvarande tal för riket var 4,5 %. Medelinkomsten är ca 7 % lägre än i riket. Socialbidragsberoendet är det högsta i landet. Av Malmös befolkning hade 18 % socialbidrag någon gång under 1997, och kostnaderna för socialbidragen uppgick till ca 3 500 kr per invånare jämfört med ett riksgenomsnitt på 1 400 kr per invånare. Socialbidragskostnaderna i Malmö motsvarar i dag 3 skattekronor. Andelen arbetslösa bland socialbidragstagarna uppgår till 60 %. Till detta kommer en stor grupp på 4 000 personer som är att betrakta som arbetslösa men som inte ens är registrerade som arbetslösa. Fru talman! Beslutet om Öresundsbron, Citytunneln och Malmös nya högskola skapar utan tvekan nya förutsättningar för tillväxt och utveckling i regionen. Det är viktigt att regeringen aktivt stöder det arbete som drivs mellan Malmö kommun, regionala organ och näringslivet. Men det räcker inte med näringspolitiska insatser och infrastruktursatsningar. Om hela befolkningen skall ges möjlighet till utveckling måste den negativa segregeringen brytas. Den storstadspolitiska propositionen innehåller en hel del angelägna åtgärder, som en fortsatt satsning på kunskapslyftet. Kunskapslyftet har haft en avgörande betydelse för att höja den låga kunskapsnivån i Över 30 % av de studerande är invandrare. Det här är en fantastisk satsning på de människor som tidigare fått minst av samhällets utbildning. Det är så man ger människor makt över sina egna liv. Språkförskolorna är en annan viktig åtgärd: alla barn skall ha samma möjligheter vad gäller svenska språket när de börjar skolan. Utvecklingsavtal för utsatta stadsdelar samt satsning på kultur, idrotts och fritidsverksamhet är andra angelägna satsningar. I motion A256 finns flera andra förslag, som vi säkert återkommer till många gånger under den här fyraårsperioden i andra diskussioner. Det kan vara att ändra regelsystem i Skåne och mellan Malmö och Köpenhamn för att underlätta för arbetskraftspendling. Det kan vara mer riktade åtgärder. Det kan vara att ge högskolan ännu fler utbildningsplatser. Det kommer säkert, som sagt var, att finnas många tillfällen att ta upp detta. Sammantaget vill jag säga att vi är på rätt väg i storstäderna, men det krävs väldigt många fler åtgärder framöver. Det är viktigt att veta att mot den här utvecklingen står den moderata politiken, som Mikael Odenberg tidigare redogjorde för. Mikael Odenberg är emot skatteutjämningssystemet i den nuvarande omfattningen. Skulle man helt ta bort skatteutjämningssystemet skulle Malmö stad förlora 1,3 miljarder kronor. Jag vet inte hur vi skulle klara de utsatta grupperna i Malmö om de pengarna försvann. I moderaternas Malmö skulle inte kunskapslyftet ha 4 000 platser. De skulle reduceras med ungefär tre fjärdedelar. Jag vet inte hur Mikael Odenberg anser att de ungdomar och de som haft minst av samhällets utbildning tidigare skulle få det utan kunskapslyftet. I moderaternas Malmö skulle det inte finnas några språkförskolor. Jag vet inte hur Mikael Odenberg skulle se till att alla barn hade samma möjlighet när man börjar skolan, om man lade ned dem. Jag är alltså oerhört glad att moderaterna inte har denna inverkan på Malmö. Då skulle segregeringen öka ytterligare. Med detta vill jag yrka bifall till betänkandet.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till Camilla För Vänsterpartiet är det en framgång att målsättningen i propositionen förändras och att man erkänner att en del av segregationen faktiskt är både diskriminerande och kvinnoförtryckande. Det är, tror jag, först när man är beredd att ta problemen på allvar som man kan göra någonting åt dem. Jag har under den senaste tiden mött många människor som har utsatts för den diskriminering som riktas mot icke-etniska svenskar. Vi kan konstatera att flera av de mest grundläggande rättigheterna inte omfattar alla som bor i vårt land, utan tvärtom diskrimineras vissa grupper å det grövsta. Det gäller på arbetsmarknaden och det gäller på bostadsmarknaden. Om vi på allvar vill komma till rätta med diskrimineringen, tror jag tyvärr, att de nu föreslagna åtgärderna inte räcker, utan vi kommer snart i riksdagen att tvingas till ytterligare åtgärder om vi menar allvar med att bekämpa fattigdomen och utanförskapet i de s.k. utsatta bostadsområdena. Fru talman! Det är också nödvändigt att vi använder ord på samma sätt, och att vi faktiskt har en gemensam uppfattning om ordens betydelse. I dag är begreppsförvirringen total, inte minst i den här kammaren. För det första: Begreppet segregation används oftast enkelriktat, dvs. man tycks tro att segregationen bara existerar i de fattiga områdena. Det är självklart att det måste finnas områden som har en rakt motsatt social och etnisk sammansättning för att segregationen skall kunna uppstå. Problemet är med andra ord följden av ett klassamhälle. För det andra: Begreppet mångkulturellt samhälle används om Sverige vid högtidstal utan att man egentligen har förstått vidden av begreppet. För att ett samhälle skall ha rätten att kalla sig mångkulturellt måste alla olika kulturyttringar ha samma rättigheter och samma möjligheter. Ingen kan väl på allvar hävda att det är så i Sverige i dag. Vi har tyvärr lång väg kvar. Till dess borde vi enas om att använda ett mer riktigt begrepp, nämligen att Sverige är ett multietniskt samhälle. För det tredje: Begreppen assimilation och integration används ofta på ett förvirrande sätt. Det har tydligen gått upp för många, även i den här församlingen, att assimilation är något fult, och så har man bytt ut det mot ordet integration Assimilation innebär att någon anpassar sig till någon annan. I det här fallet är det oftast så att minoriteten skall anpassa sig till majoritetsbefolkningen och ge upp sin egen språkliga och kulturella identitet. Integration däremot - jag tycker att man skall använda begreppet integration - innebär rätten till ett bibehållande av den egna identiteten, men också att tillsammans med andra kulturer utveckla det gemensamma och nya samhället. Integration är inte en process för minoriteter, som vi har hört här i dag, utan integration måste omfatta alla i ett samhälle. Fru talman! För att exemplifiera och förtydliga det jag nu har sagt och för att visa att vägen till ett integrerat och mångkulturellt Sverige är lång, skulle jag, precis som Marie Granlund, helt kort vilja peka på en del siffror från min egen hemstad Malmö. Bara genom att använda officiell statistik kan man se hur segregationen slår och hur olika levnadsvillkoren är beroende på var i Malmö man bor. I konkretiseringen av propositionens andra mål listas en rad olika förutsättningar. Man skriver att sysselsättningsgraden skall öka för både män och kvinnor. I delområdet Herrgården på Rosengård kan vi konstatera att endast 9 % av befolkningen i åldersgruppen 20-64 år omfattas av förvärvsarbete, och att endast 7 % av kvinnorna i samma delområde omfattas av förvärvsarbete. I en motsatt stadsdel, Ribersborg i Malmö, kan vi konstatera att förvärvsfrekvensen är 72 %. På Herrgården kan vi konstatera att 94 % av befolkningen har utländsk bakgrund. När det gäller Ribersborg är motsvarande siffra 8 %. 95 % av befolkningen på Herrgården är beroende av socialbidrag. 4 % av befolkningen på Ribersborg är beroende av socialbidrag. Siffrorna för Malmö fick vi av Marie Granlund. Det handlar om 18 %. På varje sådan konkretiseringspunkt i förslaget till det beslut vi skall ta kan man enkelt påvisa samma skillnader. Det är mycket tydligt: Det svenska klasssamhället har fått ett utpräglat etniskt ansikte. Det är bara genom bekämpande av klassamhället som man på allvar kan komma till rätta med detta. Bara för att utjämna skillnaden i disponibel inkomst mellan genomsnittet i Malmö och de utsatta områdena behövs en 50-procentig höjning av de disponibla inkomsterna i de utsatta områdena. Vi talar om två olika världar. Marie Granlund beskrev den värld med broar, citytunnlar, höga torn och högskolor som utan tvekan är positiv för en del grupper. Men det är dags att storstäderna också inser att man måste bygga ett samhälle avpassat och anpassat för de medborgare som man redan har, och inte ständigt önska sig nya medborgare eller tillfälliga gäster. Den höga arbetslösheten i de här områdena innebär också att många barn ställs utanför förskolan, och får kontakten med det svenska språket först i skolåldern. Den sena kontakten med svenska språket förföljer barnen genom hela utbildningskedjan, och påverkar förutsättningarna att nå målet i grundskolan och gymnasiet och därmed på sikt vidare studier. Förslaget som finns om tre timmars språkförskola är i och för sig bra. Men det borde också vara rimligt att arbetarrörelsens partier inser att förskolan skall omfatta alla barn på lika villkor oavsett om man arbetar eller inte. Målet måste vara att de arbetslösas barn skall ha rätt till förskola och kamrater som alla andra. Fru talman! Vänsterpartiet har i sin motion också pekat på behovet av långsiktiga lösningar som visar att samhället menar allvar med bekämpandet av segregationen. Jag är rädd att ytterligare projekt som föder förhoppningar och engagemang för att efter en tid läggas ned och ersättas av andra projekt riskerar att minska trovärdigheten för samhället hos de människor som gång på gång har blivit svikna sedan de kommit till Sverige. Det är därför av betydelse att Storstadsdelegationen får möjlighet att föreslå lagändringar och nya lagar för att komma till rätta med orättvisorna. På arbetsmarknaden kommer ganska snart en antidiskrimineringslag som utan tvekan kommer att förbättra möjligheterna för de grupper som i dag diskrimineras. På bostadssektorn skulle vi också behöva skärpa lagen vad avser diskriminering. Vänsterpartiet kommer med förslag om detta till riksdagen, bl.a. vad avser överklagningsrätten vid bostadstilldelning. Vi har i Sverige avskaffat flera betydelsefulla regler inom bostadssektorn, som tidigare gav kommunerna styrmedel. Vänsterpartiet menar att det är nödvändigt att ge kommunerna tillbaka dessa lagar. Lagarna inrättades en gång i tiden för att motverka den klassmässiga segregationen och var ett viktigt redskap för den generella välfärden. Efter avskaffandet kan vi tydligt se hur klassklyftorna på bostadsmarknaden har ökat. De lagar som vi vill återskapa är bostadsförsörjningslagen med obligatorisk bostadsförmedling och bostadsanvisningslagen, som ger kommunerna på vissa grunder anvisningsrätt till lägenheter både i det privata och i det kommunala beståndet. Vidare behöver vi få en förstärkning av allmännyttan och en tydlig definition av begreppet allmännytta. Tyvärr ser vi runt om i landet hur allmännyttan urholkas och i vissa kommuner försvinner som ett bostadssocialt och bostadspolitiskt redskap. Utöver detta vill Vänsterpartiet införa ett obligatoriskt boendeplaneringsprogram, som bl.a. skall beskriva kommunernas åtgärder mot bostadssegregationen. Ett av de stora problemen i de s.k. utsatta stadsdelarna är att omflyttningen är alldeles för hög för att man skall kunna skapa ett stabilt och tryggt boende. En väg att komma till rätta med detta är att i boendeplaneringsprogrammen redovisa åtgärder för att skapa möjligheter till boendekarriär inom samhällets olika delområden. Fru talman! Lagar i all ära, men den överskuggande uppgiften måste ändå vara att förändra attityderna i vardagen. Därför behövs platser för möten mellan människor, och därför är det väsentligt att bryta segregationen och diskrimineringen både på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag vill inledningsvis understryka betydelsen av innehållet i det nu framlagda betänkandet om storstadspropositionen. Det är synnerligen angeläget, som framgår av det första målet, att det förs en nationell politik för storstadsregionerna som syftar till en långsiktigt hållbar tillväxt och som också, i enlighet med det andra målet, syftar till att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor. Jag vill här uppehålla mig något vid vad segregationen innebär konkret i Göteborg, den storstad som jag bor i och känner bäst. Göteborg har alltid varit en socialt hårt uppdelad stad, med mycket stora skillnader mellan rika och fattiga stadsdelar. På senare år har denna klassmässiga uppdelning förstärkts genom samverkan med kulturell och etnisk segregation. Vissa stadsdelar i Göteborg, som Bergsjön, Lärjedalen, Gunnared och Biskopsgården, uppvisar konsekvent de överlägset högsta talen vad avser sociala variabler som ohälsotal, arbetslöshet, låg utbildning, låga inkomster, andel socialbidragstagare och andel invånare med utländsk bakgrund. När man talar om segregationen talar man ofta bara om förhållandena i just de här stadsdelarna, men egentligen kräver talet om segregation att det finns något att jämföra med. Det finns också ett annat och socialt välmående Göteborg, där stadsdelar som Askim, Älvsborg och Torslanda konsekvent ligger på den motsatta sidan av skalan när det gäller de nyss uppräknade sociala variablerna. Det är viktigt att vi ser denna helhet, att vi ser skillnaderna och hur klassklyftorna samverkar med etnisk och kulturell segregation och - viktigast av allt - att den politik som vi beslutar om är ägnad att minska klyftorna och verka integrerande. Vänsterpartiet har i ett särskilt yttrande vid det här betänkandet karakteriserat segregationen som en social bomb, och det är inga överord. Den växande segregationen är en av de viktigaste politiska frågorna för de närmaste åren och märks på många sätt. I Göteborg visar det sig t.ex. i att de människor som de facto ställs utanför arbetsmarknaden, som konsekvent är hänvisade till sämre sociala villkor och en sämre boendemiljö, reagerar med att markera sitt faktiska utanförskap. Vi såg det senast i valet i höstas. Valdeltagandet i de hårdast segregerade områdena är undantagslöst det lägsta i kommunen. I vissa delar av Bergsjön var valdeltagandet endast 35 % och för hela församlingen 51 %. Det högsta valdeltagandet noteras, inte särskilt överraskande, i Älvsborg, Torslanda och Askim. Där är valdeltagandet runt 85-86 %. Denna enorma skillnad i valdeltagandet är ett allvarligt tecken på att många människor i de hårdast segregerade områdena faktiskt känner ett stort främlingskap inför samhällsutvecklingen. Det är en tendens som alla politiska partier måste känna ansvar för och ta på djupt allvar. Jag inledde med att betona vikten av de mål som uttalas i betänkandet. De är steg i rätt riktning, men det gäller nu också att gå från ord till handling. Förslagen i det nu framlagda betänkandet kan inte på långa vägar komma åt hela vidden av segregationsproblemen och åstadkomma en verklig integration, utan det arbetet måste fortsätta under lång tid och förstärkas kraftigt. Konkret innebär detta inte minst en förstärkt satsning på arbete och utbildning för de berörda människorna. I Göteborg har det t.ex. bedrivits ett ambitiöst arbete kring satsningen på kunskapslyftet, som har en mycket bred rekryteringsbas i kommun, stadsdelar och föreningsliv, inte minst i de hårdast segregerade områdena. Nu ser det tyvärr ganska mörkt ut när det gäller att kunna få med alla intresserade nästa år, med den medelstilldelning som föreslagits av Skolverket. Tilldelningen för 1999 understiger mycket kraftigt det antal platser som faktiskt finns nu under hösten 1998. Vi menar att detta självklart inte är acceptabelt och inte förenligt med målen i betänkandet. Satsningen från statsmakterna på centrala områden som arbete och utbildning måste var helhjärtad - något annat duger inte. Just den här typen av frågor blir framöver test på om målen kan uppnås. I den motion som Vänsterpartiet väckt har angivits några andra angelägna och konkreta områden som behöver få en lösning. Vad det gäller är att den föreslagna satsningen på barnomsorg skall utvidgas till att också gälla barnen till de arbetslösa. Det är rimligt och ett naturligt led i integrationsarbetet. Vidare framhålls i motionen behovet av ekonomisk trygghet i form av folkpension till de äldre invandrare som i dag är hänvisade till socialbidrag för sin försörjning. Dagens situation är klart otillfredsställande. När det gäller socialbidragen generellt betonas i motionen också vikten av att se över kostnadsansvaret för socialbidragen i riktning mot ett delat ansvar för stat och kommun. Detta är några konkreta områden som måste prioriteras i det fortsatta arbetet och även bevakas av den föreslagna storstadsdelegationen. Slutligen: Jag har sett ett flertal mycket bra och mångåriga verksamheter i de hårdast segregerade områdena, som förtjänar all uppmärksamhet. De har olika inriktning och finns i flera av de utsatta områdena i Göteborg, och de har det gemensamt att de höjer aktiviteten bland de boende och verkar integrerande. Vi i Vänstern menar också att det är viktigt att delegationen noga följer och skapar god kunskap kring dessa positiva exempel på integrationsskapande verksamheter som faktiskt finns i de nu aktuella områdena. Med detta, fru talman, vill jag ansluta mig till det yrkande om bifall till Vänsterpartiets motion som framförts av Camilla Sköld.

Fru talman! Sveriges storstäder är segregerade. Trots små geografiska avstånd växer barn och ungdomar upp i Göteborg, Malmö och Stockholm med helt olika förutsättningar beroende på var de bor i staden. Vi bor i delade städer, där uppväxtvillkor och förutsättningarna att lyckas i livet är olika. Den ökade polariseringen mellan olika områden är på väg att skapa spänningar som hotar städernas sammanhållning. Segregationen är inget som håller på att uppstå. Den existerar redan, och glappet mellan fattig och rik i Göteborg ökar. Ofta diskuteras segregationsproblematiken som en invandrarfråga. Jag menar att det i lika hög grad handlar om ekonomiska och sociala orättvisor. I de bostadsområden som oftast får stå som modell för segregationen och dess konsekvenser finns många positiva krafter att tillvarata. Ungdomarna är här mer målmedvetna än i det övriga Sverige. De är inställda på att skaffa sig en utbildning och möts av engagerade lärare med hög ambitionsnivå. Trots att det finns goda förutsättningar brottas områdena med stora problem. Genomgående för våra områden är en betydligt lägre förvärvsfrekvens följd av en lägre inkomstnivå och mer än dubbla socialbidragskostnader. I Hjällbo, ett av våra bostadsområden i Göteborg, förvärvsarbetar exempelvis endast 27 % av invånarna i arbetsför ålder. De ekonomiska problemen åtföljs av märkbart sämre hälsa med dubbla ohälsotal jämfört med hela staden, och vi har en situation där vi trots de målmedvetna eleverna och de engagerade lärarna har problem i skolan. Staten måste ta ett större ansvar för utvecklingen i våra utsatta storstadsområden. En statlig bostadspolitik måste ha en stark lokal förankring och samtidigt tillföras resurser för att hantera de storstadsspecifika problem som har vuxit fram. Den höga arbetslösheten i kombination med sänkta ersättningsnivåer i arbetsmarknads och socialförsäkringarna, riksnormen för socialbidrag m.m. har inneburit en övervältring av kostnader från staten till kommunerna. Det är därför angeläget att finna lösningar där staten tar sitt ansvar för socialbidragskostnaderna. Vägar måste sökas för att samordna olika typer av försörjningsstöd och transfereringar till den enskilde. Fram till år 2000 har 5,4 miljarder kronor avsatts för ett investeringsprogram för det ekologiskt hållbara Sverige. Denna satsning måste gå hand i hand med försök att göra de utsatta storstadsområdena till spjutspetsar in i det ekologiskt hållbara samhället. Ekonomiska satsningar måste kombineras med en öppenhet för de lokala lösningar som växer fram. Vi skall också komma ihåg att det inte är vi som genom denna debatt löser segregationsproblematiken. Det finns inga enkla lösningar och ingen av oss i den här salen kan presentera det slutliga förslag som för alltid bryter segregationen i storstäderna. Det krävs insatser på en rad områden. Därför är det viktigt att regeringen tar ett samlat grepp om storstadspolitiken och tillsätter en storstadsdelegation med representanter från de departement som på olika sätt kan komma att involveras i detta långsiktiga arbete som måste lyckas. Detta är en angelägenhet för hela Sverige.

Fru talman! Storstäderna beskrivs ibland som himmel eller helvete, ett helvete med segregationsproblem och fattigdom som breder ut sig eller en himmel med ett aldrig sinande ymnighetshorn ur vilket man kan häva ut resurser och fördela dem. Jag vill bara få fört till kammarens protokoll att när man pratar om segregation kan man inte bara säga att segregation finns i Rinkeby, Husby, Angered eller Biskopsgården. Segregationen är precis lika stark i Örgryte, på Östermalm och i Limhamn där de rika har samlat ihop sig och blivit segregerade. Jag vill alltså få detta fört till protokollet: Segregation är åtskillnad mellan klasser. Stockholm har gjort stora satsningar. Vi är den största nordiska turiststaden med flera övernattningar än Köpenhamn. Vi är bra på IT. Vi har satsningar på Ericsson. Vi har framgångsrikt antagit Bangemanutmaningen och tillhör de främsta IT-städerna i Europa. Vi har ett fiberoptiskt nät som slår alla europeiska städer. Vi har fiberoptik i alla allmännyttiga bostadsföretag, in till varje lägenhet. Köpenhamn försöker göra sig till medicincentrum i norra Europa trots att man där vet att forskningsresurserna, forskningsinstitutionerna och medicinbolagen finns i Stockholm. Vi håller på att bli Sveriges verkliga port mot öster, mot Baltikum och de nya marknaderna i S:t Petersburg. Storstäderna måste få vara motorn i den svenska ekonomin. De måste tillåtas vara motorn i den svenska ekonomin. Om vi ser nedåt Europa ser vi de framgångsrika regionerna i Norditalien runt Milano, i Sydtyskland och i London. Vi måste tillåta dem vara storstäder och även Stockholm vara det i Sverige. Det är nämligen så här: Stryper man syretillförseln till hjärtat så försvinner också syretillförseln till huvud, fötter och händer. Precis samma sak händer om man stryper tillflödet av resurser till storstäderna, då försvinner också resurserna från landsbygden. Vi skall berika storstaden och dess möjligheter genom att satsa på storstäderna, och genom att göra det kommer vi också att lyfta resten av riket. Det behövs fler högskoleplatser. Det behövs satsningar på kvalificerad arbetsmarknadsutbildning i yrken där det finns flaskhalsar. Det krävs att storstäderna får sin rättmätiga andel av kommunikationsinvesteringar, t.ex. vägar och järnvägsmedel. Det krävs satsningar på turism; det är nästan lite pinsamt att stå i riksdagens talarstol och veta att Stockholms kommun ensam satsar mer medel på att marknadsföra Stockholm och Sverige utomlands än vad hela staten gör. Vi behöver satsningar på storstaden. Det kommer att gynna Stockholm och det kommer att gynna Sverige. Storstadspropositionen är ett välkommet första steg i denna satsning på att lyfta Sverige inför 2000

Fru talman! Vi är de sena entusiasterna. För mig gör det ingenting, för hjärtat slår jättefort, så jag är glad att det inte är fler här i kammaren. Jag vill börja med att instämma i stort i justitieutskottets betänkande om styrning av polisen. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är bra att man gör om distrikten nu så att det blir ett polisdistrikt per län. Vi tycker också att det är bra med den sammansättning som föreslås i betänkandet, dvs. att styrkefördelningen mellan de politiska partierna i riksdagsvalet skall styra sammansättningen. Vi tycker att ordföranden skall vara förtroendevald. Det ingår redan en myndighetschef, nämligen landshövdingen, och då tycker vi att det är bra för balansen att det är en lekman som är ordförande. Vi tycker också att tillsynen är tillräcklig som det är nu, när den utövas av Rikspolisstyrelsen tillsammans med JO, JK, Riksdagens revisorer, Vad är det då som skiljer oss i Vänsterpartiet från regeringen? Jo, det är vilka som skall utreda klagomål mot polisen. Vi tycker att det skall vara en oberoende instans och att poliser inte skall behöva utreda sig själva. Polisen är en grupp som väcker känslor hos många människor. Vi tycker och har åsikter om polisen. När man söker in till Polishögskolan sker ju ett urval, en gallring, och de allra flesta som går igenom Polishögskolan tycker jag blir väldigt bra poliser. Det vill jag säga en gång till: De flesta blir väldigt bra poliser. Det finns inget heltäckande system som gör att poliser är fullkomliga människor. Det är ingen. Om systemet kan förändras vet jag inte, men det är en helt annan fråga. Några poliser kommer inte att orka eller att klara av att leva upp till förväntningar från allmänheten eller att följa de egna förhållningsregler som finns. Det är få grupper som har högre förväntningar på sig än poliser. Det skulle i så fall vara vi politiker, men vi är förtroendevalda. Vi politiker har höga förväntningar på oss. Det är riktigt. Så skall det vara. Vi skall vara förebilder. Vi skall visa att regler skall följas. Vi skall vara goda medborgare, och vi skall leva våra liv så att andra människor kan ta efter oss. Det gäller också poliserna. Det kommer alltid att finnas människor som är olämpliga för sitt arbete. Vi kan jämföra med lärare, socialarbetare, sjukvårdspersonal, advokater och kanske andra grupper. Där kan olämpligheten bli väldigt olycklig, speciellt för redan utsatta människor. En del skulle kanske t.o.m. passa bättre att göra någonting annat. Olämpligheten kan bero på olika faktorer. Det allvarligaste som jag ser det är att personligheten är eller har blivit cynisk och respektlös. Det kan också handla om tillfällig olämplighet. Jag tänker på att poliser liksom alla vi andra kan vara i krissituationer i sitt liv. De kan vara inne i sorgearbete. Det kan vara fråga om skilsmässor, och det kan vara ekonomiska bekymmer. Det är krissituationer som de flesta av oss klarar av att kombinera med vårt arbete. Men för vissa grupper blir det mycket svårare. Det gäller speciellt arbeten där arbetssituationen är väldigt pressad. Jag tycker att det måste vara tillåtet för oss människor att tillfälligt vara satta ur spel och att under vissa perioder vara svaga och inte orka. De flesta poliser är män. Män har press på sig att vara stora och starka. Det kan upplevas som ett nederlag att inte orka att klara av svåra situationer på ett manligt och starkt sätt. I pressade situationer, som kanske även är provocerande, händer det som egentligen inte får hända. Poliser går över gränsen, det brister, och det begås fel. Innan fel begås finns det tecken. Attityden och jargongen inom poliskåren är ibland mycket hård och kall. Det kan handla om kvinnofientlighet, fientlighet mot missbrukare, mot tidigare dömda, mot människor från en annan kultur, mot vissa ungdomsgrupper eller mot människor som har gjort många anmälningar. I mitt tidigare arbete har jag själv varit med och sett att förhållningssättet hos polisen många gånger har brustit. Det gäller framför allt förhållningssättet mot alkoholister och narkomaner men även mot kvinnor som har anmält sina män för misshandel. Det har varit ett kränkande förhållningssätt och ett mycket kränkande bemötande av dessa människor. Jag tror att det börjar med ett förakt som får gro. Det kan till slut, om man inte stävjar det, leda till rena tjänstefel. Det kan vara kränkningar som att man säger: Du får skylla dig själv! Det är ditt eget fel! Du har själv sett till att du hamnat i den här situationen! Får det gro så att det blir en jargong inom gruppen kan det vara en orsak till att poliser går över gränsen och att det blir fel. Alla misstankar om brott skall granskas noga, och ännu mer noga om det är en misstanke mot poliser. Polisen är den enda yrkesgrupp som jag kommer på som har tillåtelse att använda våld. Ibland är det nödvändigt. Därför är det förståeligt om det blir många anmälningar. Många gripanden uppfattas ibland som kränkande, och de gripna tycker att övervåld har använts. Ibland är det så, och ibland kanske det inte alls är så. Människor drar sig många gånger för att anmäla poliser eftersom de inte tror att det lönar sig. De tror att de är chanslösa redan innan, därför att de vet att poliser utreder sig själva. För de poliser som skall utreda kan det inte alltid vara lätt att vara totalt opartiska mot kolleger. Det kan se ut som att det har gått formellt rätt till. Men känslomässiga bindningar kan undermedvetet styra utredningen och färga den. Det är inte bra. Det gör att det finns möjligheter att spekulera om det har gått rätt till. Fru talman! Jag har läst de tidigare debatter som har behandlat detta ämne. Jag har inte hittat någonstans att någon har nämnt att det faktiskt också handlar om polisens egna rättssäkerhet. Det borde vara så att poliser skall dömas om de har begått brott. Men det är lika viktigt att de skall frias om de inte har begått brott. Det skall vara så klart och tydligt att det är utom allt tvivel att det har gått rätt till. Det är en rättighet som polisen har likaväl som alla vi andra. Ur medborgarnas synvinkel är det lätt att säga: Vi måste alltid kunna lita på polisen. Det är sant. Men det är omöjligt, eftersom det handlar om människor. Vi politiker måste ge så bra resurser som möjligt att det blir så trovärdigt som möjligt. Därför måste vi på ett så bra sätt som möjligt stödja och skydda de poliser som fungerar bra så att de kan fortsätta att fungera bra. Vi måste också stödja - men inte skydda - de poliser som inte fungerar bra. Det är deras möjlighet att fungera bättre. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation nr 4 under mom. 7.

Fru talman! Miljöpartiet bifaller förslaget att förenkla beslutsgången inom polisen och tillstyrker att länspolisstyrelsens ansvar upphör och att polisstyrelsen skall vara styrelse för polismyndigheten i länet. Det blir en enklare beslutsgång genom att en instans görs överflödig. Det är helt i enlighet med införandet av länspolismyndigheten. Miljöpartiet tycker inte som regeringen och majoriteten att Rikspolisstyrelsen ensam skall ha ansvaret för tillsynen av polisverksamheten. Miljöpartiet tycker att alla i riksdagen representerade partier skall ha plats i Rikspolisstyrelsen. Miljöpartiet tycker också att de partier som har fått mandat i valet skall vara representerade i länspolistyrelserna. Miljöpartiet tycker att de polisdistrikt som delas in i polisområden skall ha polisnämnder. Tillsynen över polisväsendet är en viktig bit. Genom föreslagna förändringar kommer polismyndigheterna att stå i ett mer direkt lydnadsförhållande till Rikspolisstyrelsen. Förslaget innebär därför en centralisering av polisväsendet. Rikspolisstyrelsen skall bl.a. precisera statsmakternas mål, utfärda föreskrifter om verksamhetens inriktning och om medelsanvändningen. Rikspolisstyrelsen skall också utöva tillsynen inom polisväsendet. Fru talman! Miljöpartiet finner det felaktigt att en och samma myndighet i stor omfattning styr och reglerar verksamheten samtidigt som den skall utöva tillsynen inom organisationen. Rikspolisstyrelsen och dess ledning har också en starkt ställning vid utnämning av högre befattningshavare inom polisväsendet. Frågan om utformningen av statlig tillsyn har varit föremål för diskussion i olika sammanhang under senare tid. Riksdagens revisorer anförde i en skrivelse 1994/95:RR9 att tillsyn i första hand innebär kontroll av att lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter efterlevs samt att - och detta är viktigt - allmänheten skall kunna lita på att bestämmelser om säkerhet, likabehandling och viss service efterlevs. Revisorerna föreslog bl.a. att regeringen skulle redovisa för riksdagen hur informationen om gällande regler inom viktiga tillsynsområden kunde förbättras. Konstitutionsutskottet stödde revisorernas synpunkter, och även Riksrevisionsverket anförde i sin rapport, som hette Statlig tillsyn, att tillsynsfrågorna inte ägnas tillräcklig uppmärksamhet samt att det råder terminologiska oklarheter på området. Begreppet tillsyn är inte helt klart definierat. Det används ibland med mycket vid innebörd om kontrollåtgärder, information, rådgivning, uppföljning och utvärdering. Det råder oklarhet om vad begreppet tillsyn omfattar, och andra ord såsom kontroll, granskning etc. används ibland för att uttrycka tillsynsansvar. Miljöpartiet anser alltså att regeringen skall utreda hur den externa tillsynen av polisväsendets verksamhet skall utformas så att den blir effektiv. Det är oerhört viktigt att tillsynen vid sidan om Rikspolisstyrelsen sker av en utomstående sakkunskap som står fri i förhållande till den verksamhet som skall granskas, i synnerhet när det gäller en för rättssäkerhet så betydelsefull verksamhet som polisen. Folklig förankring och insyn är också ett viktigt inslag. Verksamheten inom polisen är synnerligen bred. Det handlar om att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och berör många samhällsområden såsom alkoholpolitik, integrationsfrågor, trafiksäkerhet, regional resursfördelning, ekonomisk brottslighet och brottsförebyggande åtgärder. Det har också en utpräglat social dimension. Det finns behov av att polisen blir förankrad i och accepterad av det övriga samhället. Genom samverkan och gemensamt uppträdande förstärks också förankringen i samhället för de offentliga organens roll och uppgifter. Behovet av en bred förankring av och medborgerlig insyn i polisens verksamhet är därför stort. Miljöpartiet vill att polisnämnder skall inrättas i större polisdistrikt som delas upp i polisområden för att säkerställa en folklig insyn och förankring. I Rikspolisstyrelsen och polisstyrelserna bör naturligtvis finnas representanter från samtliga partier som är representerade i riksdag respektive landsting. För att få informerade och engagerade ledamöter är det en styrka för alla parter att samverkan utformas. Vänsterpartiets Yvonne Oscarsson tyckte sig vara nöjd med den representation som är i dag, men varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet har haft representanter i Rikspolisstyrelsen, som nu får en sådan central betydelse. Det är också viktigt att interna utredningar av misstanke mot polisman eller poliskvinna är oberoende av själva polis och åklagarväsendet. De är för nära kolleger, och de är inblandade i myndighetsuppdragen. Det har vi påpekat flera gånger, men inga förslag till förändringar har lagts fram. Det har med förtroendet för polisen att göra. Det skall vara utom allt tvivel att brottsmisstankar utreds opartiskt. Den gängse modellen som gäller nu ger - även om den sköts - upphov till tankar och funderingar när fall avskrivs eller läggs ned på andra sätt. Jag tog del av en utredning som kom alldeles nyss där det stod att just poliser, och även ordningsvakter, använder alltför mycket våld i många situationer. Därför är det extra viktigt att det också granskas och rättas till. Visst är poliser ytterst pressade och kan begå fel, men trots detta skall det alltid vara en opartisk granskning. Jag står bakom samtliga reservationer i detta betänkande, men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservation 3 under mom. 6.

Fru talman! Hösten 1997 tillsatte regeringen en kommitté som skulle utreda och lämna förslag till ändringar i polisväsendets styrsystem. Skälen till utredningen var att polisens styrsystem hitintills hade varit komplicerade och att ansvarsförhållandena i många avseenden var oklara. Polisväsendet har under senare tid genomgått en omfattande strukturförändring. Vi har sedan ett halvår tillbaka bara 21 polisdistrikt i vårt land. När polisen förstatligades 1965 fanns det 119 polismyndigheter. Styrningen av polisen har emellertid inte förändrats i takt med denna utveckling, vilket innebär att det i dag finns två styrelser, både länsstyrelsens styrelse och polisstyrelsen, med i princip samma kompetensområde. Dessutom fungerar det ju väldigt olika i de olika länen. I det betänkande som vi behandlar i dag föreslår regeringen att polismyndigheten endast skall ledas av en styrelse, nämligen polisstyrelsen. Utskottet instämmer i detta. Länsstyrelsens ansvar för polisverksamheten i länet skall därmed upphöra. Men eftersom länsstyrelsen har en samordnande funktion i våra län, den har bl.a. ansvar för räddningstjänsten, betonar både regering och utskott vikten av att polismyndigheten åläggs att fortlöpande hålla länsstyrelsen underrättad om omständigheter av väsentlig betydelse för länsstyrelsens verksamhet. De ledamöter som skall ingå i polisstyrelserna bör utses av regeringen eftersom polisstyrelsen är en statlig myndighet. Ledamöterna bör ha lokal förankring och sammansättningen i stort motsvara de politiska styrkeförhållanden som gäller i myndighetens område. Antalet ledamöter i polisstyrelsen bör inte lagregleras eftersom polisdistrikten skiljer sig åt i många avseenden, bl.a. storleksmässigt. Miljöpartiet har en motion som Kia Andreasson inte yrkade bifall till. Där tas upp att man vill ha representanter för de partier som finns representerade i kommun och landstingsfullmäktige och i riksdagen. Men eftersom polisstyrelsen är en statlig myndighet bör resultatet i myndighetens område speglas, dvs. Det har funnits diskussion huruvida landshövdingen eller en förtroendevald person skall väljas till ordförande i polisstyrelsen. Utskottet finner att överflyttningen av det ansvar som länsstyrelsens styrelse i dag har för polisfrågor till polisstyrelsen blir tydligare genomfört om en förtroendevald person väljs till ordförande än om landshövdingen väljs. Vi tycker ju att lekmannainflytandet är viktigt, och det blir också tydligare markerat på det sättet. Ett enigt utskott föreslår alltså att regeringen utser en förtroendevald ordförande i polisstyrelserna med god förankring på polismyndighetens område. När det gäller polisnämnder delar utskottet också regeringens uppfattning att polisnämnder även i fortsättningen skall kunna inrättas, men endast i de polisdistrikt som har delats in i polisområden. I fråga om detta har Miljöpartiet också en reservation, i vilken man säger att man absolut vill ha polisnämnder. Men vi tycker att man med förtroende bör överlåta åt respektive polisstyrelse att avgöra om de vill dela in området i polisområden och därmed inrätta polisnämnder. Därför yrkar jag avslag på den reservationen. Beträffande tillsynen över polismyndigheten har det även där varit en splittrad bild med både central och regional tillsynsverksamhet. Regeringen föreslår nu, vilket utskottets majoritet ställer sig bakom, att Rikspolisstyrelsen får det huvudsakliga ansvaret för den löpande tillsynen. I Miljöpartiets reservation yrkas att tillsynen skall ske av en utomstående sakkunskap. Men det finns ju redan utomstående sakkunskap, nämligen Riksrevisionsverket, JO, Riksdagens revisorer, Datainspektionen och en mängd andra som kan utöva tillsyn. Vänsterpartiet har i en reservation, som Yvonne Oscarsson yrkade bifall till, anfört att man vill att de anmälningar som vår polispersonal kan få på sig inte skall utredas av åklagare eller polis. Den här frågan har ju utretts vid olika tillfällen och har också som bekant varit uppe till debatt här i kammaren.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

Fru talman! Märta Johansson sade att representanter i polisstyrelserna skall spegla riksdagsvalet. Det är precis det som har begärts i motionen och i reservationen. Men det är inte fallet i dag, Märta Johansson. Det är bara de största partierna som har fått plats. Speciellt när det gäller Rikspolisstyrelsen tycker jag absolut att det skulle vara ett krav att alla i riksdagen representerade partier skulle finnas där, eftersom jag har redogjort för hur viktigt det nu är när makten förskjuts ännu mer till denna styrelse. Även ute i de 21 polismyndigheternas polisstyrelse skulle det vara ett krav att samtliga partier som finns representerade i riksdagen borde sitta där. Men så är det inte i dag, Märta Johansson. Den tillsyn som Märta Johansson redogjorde för och som består av diverse instanser är ju så att säga av tillfällig karaktär. Den pågår ju inte kontinuerligt. Det är extraordinära instanser som går in och gör detta bara vid enstaka tillfällen.
Fru talman! Frågan om antalet ledamöter i Rikspolisstyrelsen behandlas inte i denna proposition. Den har inte varit uppe till behandling. Det fanns inga direktiv till kommittén att detta skulle utredas. Därför har inte heller utskottet funnit någon anledning att nu aktualisera denna fråga. Detta sagt om ledamöterna i Beträffande den tillfälliga karaktären på tillsynen som utövas av de yttre myndigheterna vill jag säga att vi också har den interna tillsynsverksamheten som RPS bedriver. Man har en särskild tillsyns och inspektionsenhet. Man har tillsyn av kontrollerande natur. Man har tillsyn av uppföljande natur, vilken blir allt viktigare i och med att man har infört resultatmodellen. Man har också internrevision. Här finns alltså tillsyn, Kia Andreasson.
Fru talman! Även om inte just representationen i t.ex. Rikspolisstyrelsen tas upp i denna proposition ligger detta ämnesområde mycket nära när man ser styrningen av polisen. Det hade alltså inte alls hindrat att utskottet hade gjort detta tillkännagivande. Det hade varit precis rätt forum att göra det denna gång.
Fru talman! Jag vill nog veta lite mer vad Socialdemokraterna tycker. För mig blir det inte någon större skillnad om man flyttar detta till regional nivå, eftersom det fortfarande är polisen som utreder polisen. Sedan skulle jag vilja veta inte så mycket vad Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen anser, utan jag skulle vilja veta vad Socialdemokraterna tycker om att poliser utreder sig själva.
Fru talman! Jag kan hysa respekt för och ha viss sympati för de uppfattningar som Yvonne Oscarsson har fört fram här. De framfördes med inlevelse och känsla. Men jag tycker att vi först skall avvakta och se vad som händer med denna omorganisation.

Fru talman! Riksdagen har att ta ställning till, som det ser ut, ett hastigt tillkommet förslag. Förslaget innebär en ändring av en lagstiftning på lotteriområdet från 1995, detta samtidigt som det finns en utredning som ser över hela lotterilagen. Det borde självfallet vara så att även de delar som nu är föremål för beslut beaktas där i sitt sammanhang. Det förslag som nu presenteras är inte särskilt väl genomtänkt, vilket tydligt framgår av viktiga remissinstansers synpunkter, och jag återkommer till detta senare. Orsaken till dagens förslag, som man skulle kunna kalla för ett panikförslag, är en händelse som inträffade i januari 1997, då ett välkänt spelbolag i England påbörjade verksamhet i Sverige, ett spelbolag som har tillstånd i England. Polisen ingrep, och verksamheten avbröts. Vid efterföljande rättslig prövning dömdes till böter i tingsrätten, men hovrätten lämnade åtalet utan bifall. Görs nu en ändring med giltighet från den 1 januari 1999 skulle det kunna ses som om det är riktat mot detta företag, vilket inte vore bra. Som jag sade inledningsvis verkar förslaget inte vara väl genomtänkt. Vidare är det på intet sätt klarlagt om det överensstämmer med gällande EG-rätt. I propositionstexten under punkt 4, Allmänna överväganden, står det: "Det är numera klarlagt att lotteri utgör en tjänst som omfattas av Romfördraget." Jag anser att när viktiga remissinstanser som Svenska Tidningsutgivareföreningen och Rikspolisstyrelsen avstyrker förslaget bör riksdagen inte gå vidare. Tidningsutgivareföreningen ser naturligtvis att informationen om vinstnummer m.m. omfattas av det tryck och yttrandefrihetsrättsliga skyddet, och Rikspolisstyrelsen anser att regler om straffsanktionering bör övervägas i samband med Lotterilagsutredningen. Jag tror att grunden för Rikspolisens ställningstagande nu är att riksdagen kanske beslutar om en lag där det blir svårt att kontrollera efterlevnaden. Riksåklagaren har rest invändningar mot detta förslag. Hovrätten anför farhågan att nu föreslagna lagstiftning är diskriminerande, och Riksåklagaren efterlyser förtydligande om vad som är syftet med lagstiftningen. Lagrådet framför dock, enligt min mening, den allvarligaste kritiken mot förslaget. Lagrådet skriver att risken för att den föreslagna regleringen strider mot EG-rätten är så betydande att den enligt Lagrådets mening inte bör genomföras, om inte mer ingående analyser kan vederlägga att förbudsregeln och därmed också den föreslagna straffbestämmelsen innebär en otillåten diskriminering. Fru talman! Med detta yrkar jag avslag på utskottsmajoritetens förslag. Självfallet står jag bakom reservationerna 1 och 2 men jag yrkar bifall enbart till reservation 1.

Fru talman! I går stod min partikamrat Helena Bargholtz här och gladde sig över de spännande ärenden som hon hade fått vid sin riksdagsdebut, såsom kyrka-stat-frågan, barnpornografi och Riksbanken - grundlagsärenden rakt igenom. Jag gör nu riksdagsdebut i frågan om kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utomlands. Det är ingen nedvärdering av ärendet som sådant men, fru talman, man kan väl ändå säga att olika falla ödets lotter. Jag skall dock hålla mig till ämnet och börjar då med att yrka bifall till reservation 1. Skälen finns bl.a. i ett antal av de remissyttranden som har kommit in och, inte minst, i vår motion och i reservationen. Först och främst kan vi se på handläggningen av ärendet. Det tycks vara över måttan bråttom. Hovrätten över Skåne och Blekinge påtalar att remisstiden var så kort att man inte ens kunde göra närmare överväganden. Samtidigt pågår nu en utredning, Lotterilagsutredningen. Inte ens den vill man invänta, vilket hade varit naturligt. Sedan har vi EU-medlemskapet. Hovrätten går så långt i sin beskrivning att man använder ett uttryck som "starka drag av diskriminering". Även Lagrådet för, som vi tidigare hörde här, ett liknande resonemang och anser att lagen inte bör genomföras. Men regeringen anser sig veta bättre och struntar helt sonika i Lagrådet. Nu är det ju så att vi är med i EU. Det innebär för Folkpartiets del att man i så stor utsträckning som möjligt får, och skall, ställa upp på gränslöshet. I det här ärendet ser jag ingen anledning till att vi skulle försöka hävda ett slags suveränitet innanför nationsgränsen. Hovrätten är mycket hovsam i sitt uttryckssätt när man påpekar att slutsatsen i promemorian på den här punkten inte är övertygande. Det talas ju om folkrörelser i Sverige men hovrätten pekar, med rätta, även på att man kanske glömmer att det faktiskt finns folkrörelser också i andra länder. Sammantaget innebär detta att jag anser att förslaget är konkurrenshämmande. Också det är ett skäl till avslag. Från ett par håll har man tagit upp frågan om brottsligheten. Det är naturligtvis tänkvärt. Alla vill vi ju se till att minska den och helst av allt att förebygga den så att det inte blir någon brottslighet. Det finns två varianter i det avseendet: Den ena delen av brottsligheten är egendomskriminalitet vid spelberoende. Det är självfallet ingen som önskar att någon skall bli beroende, inte i något avseende - vare sig det rör sig om tobak eller andra droger eller det rör sig om spel. Det är ingen tvekan om att det finns avigsidor med spel. Frågan är dock om antalet spelberoende blir förändrat i någon utsträckning att tala om därför att man inte vill kriminalisera utländska lotterier. Beträffande spelberoendet i sig vill jag hänvisa till den motion som Barbro Westerholm har skrivit. Jag hoppas naturligtvis på en välvillig behandling av den. Den andra delen av brottsligheten är av ekonomisk karaktär och organiserad brottslighet vid anordnandet. Det är väldigt, så uppfattar jag det, vad man misstror andra länders rättssystem i förhållande till vårt eget. Jag tror inte att andra EU-länder har sämre rättsförhållanden eller kontrollsystem än vi. Om vi däremot inför kriminalisering ökar troligen brottsligheten. Det ligger så att säga i sakens natur. Jag tror att risken är påtaglig att antalet skumma företag ökar om vi kriminaliserar främjandet av att delta i utländska lotterier. Man hittar då andra vägar, utanför både statens och andras kontroll. Sedan finns också argumentet att lotteri och spel skall gynna ideell verksamhet i Sverige. Nu är det väl så att det finns flytande gränser för vad "ideell" är. Mig veterligt går mycket till idrottsrörelsen. Ta t.ex. de löner eller ersättningar som elitidrottare i många sporter numera har - inte är det särskilt mycket idealitet i det. Eller ta tankarna på bolagisering. Jag har i och för sig inget emot det - tvärtom - men inte är det så mycket idealitet i det. Jag tycker att det är knepigt att under en täckmantel av ideell verksamhet behålla ett nationellt monopol. För mig stämmer det inte riktigt med den liberala kompassen. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1.

Fru talman! Eftersom det är första gången som jag står i denna talarstol - självklart känner jag ett visst mått av nervositet - vill jag inledningsvis börja med att yrka bifall till hemställan i betänkande KrU2. Själva sakfrågan i propositionen och betänkandet handlar om att återigen kriminalisera främjandet av deltagande i lotterier som anordnas utom landet. Rättsläget i dag är att främjande av deltagande i lotterier som anordnas utomlands är förbjudet och vitessanktionerat. De lotterier som hitintills erbjudits per post har möjligen inte varit så attraktiva hos svenska köpare att de varit ett hot mot de principer som denna riksdag tidigare lagt fast. Ny teknik och ökad snabbhet i tekniken har emellertid medfört utökade möjligheter för anordnare av lotterier utomlands att rikta lotterier mot Sverige. Snabbheten innebär att tiden förkortas mellan det att lotterideltagaren deltar i lotteriet och han får kännedom om han har vunnit eller ej. Det ökade utbudet och snabbheten kan innebära att lotterideltagaren riskerar att delta alltför ofta. Risken finns att detta får negativa ekonomiska och sociala konsekvenser. Min uppfattning är att det är av största vikt att konsumenternas, dvs. lotterideltagarnas, intressen tillvaratas och att samhället ges möjlighet att utöva en effektiv kontroll och tillsyn av lotterimarknaden. Risken är annars stor, eftersom lotterier kan ge möjlighet till mycket stora inkomster för anordnaren, att dagens lagstiftning lockar oseriösa anordnare som på lotterideltagarnas bekostnad berikar sig själva. Den kontroll och tillsyn som finns i Sverige utövas av Lotteriinspektionen. Den kan endast utöva sin kontroll på lotterier där anordnaren har sitt säte i Sverige. Några gemensamma regler för definition av lotterier och krav på anordnaren finns inte inom den europeiska unionen och är inte heller under utarbetande. Fru talman! En av huvudprinciperna i vårt land när det gäller lotterier är att de skall ge inkomster som kommer de intressen till godo som samhället vill gynna. I dag går inkomsterna till allmänna och allmännyttiga ändamål inom landet på samma sätt som i flertalet länder i vår omgivning. I Sverige går inkomsterna till främst staten, folkrörelserna och hästsporten, endast i begränsad omfattning till privata anordnare. Jag ser det som angeläget att värna denna princip, och det gör vi genom att bifalla utskottets hemställan. Risken är annars att betydande delar av inkomster från lotterier hamnar utanför Sverige. Som jag tidigare nämnde är rättsläget i dag sådant att främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet faktiskt är förbjudet men endast vitessanktionerat. Det har visat sig att detta juridiska instrument inte är tillräckligt verkningsfullt. Det är av detta skäl som jag nu förordar att lotterilagen kompletteras med en straffsanktion, om främjandet sker uppsåtligen. Det ger dels en möjlighet för samhället att hindra oseriösa anordnare att på lotterideltagarnas bekostnad berika sig själva, dels en möjlighet för samhället att utöva kontroll och tillsyn över lotteriverksamheten i landet. Man kan då bevaka konsumenternas intressen och överblicka problemen med spelberoende och bedöma behoven av åtgärder mot spelberoende. Fru talman! De invändningar i denna fråga som kommit under så att säga resans gång är inom två områden. För det första menar man att det är felaktigt att regeringen lägger fram en proposition samtidigt som en lotterilagsutredning pågår och som förväntas vara färdig inom en snar framtid. För det andra menar man att det föreligger tveksamheter om förslaget överensstämmer med gällande EG-rätt. När det gäller den förstnämnda invändningen kan jag ha en viss förståelse för det sätt man resonerar på. Rent principiellt är det nog så - under förutsättning att det inte krävs snabba förändringar på grund av att något oförutsägbart inträffat som gör det nödvändigt att snabbt hindra en oönskad utveckling som senare är svår att hejda - att man under pågående utredning skall undvika att lägga fram förslag som kan omfattas av utredningen. I detta fall menar jag att dessa förmildrande omständigheter faktiskt föreligger, inte minst med tanke på det spelbolag från Storbritannien som nu mycket aggressivt utnyttjar vår uddlösa lagstiftning och försöker slå sig in på den svenska marknaden. När det gäller den andra invändningen har jag en annan uppfattning än de som framfört invändningen, en uppfattning som överensstämmer med regeringens. Jag menar att den dom som meddelats av EG domstolen i det s.k. Schindlermålet ger ett utrymme för nationella myndigheter att avgöra vad som krävs för att skydda dem som deltar i spelverksamheten. Jag menar att domen ger utrymme att när dessa skäl ger en nation rätt att besluta om begränsningar för lotterier som anordnas inom landet så gäller också rätten begränsningar för likadana lotterier som anordnas utomlands men riktas mot Sverige.

Fru talman! Lars Wegendal tog upp frågan om ökad snabbhet, att det ökar risken för deltagande. Jag tycker att det skulle vara intressant att höra Lars Wegendal utveckla detta lite grand, om inte det gäller andra spel också, nationella spel. Är det så att Lars Wegendal vill ha regler för minimitidsgräns för mellan att man köper lott i Sverige och ser resultatet och att man satsar på Oddset och ser resultatet av en match? Det här kan inte bara gälla eventuella utländska lotterier. Det andra som jag vill ta upp här är resonemanget kring konkurrens och monopol. Det kom en skrivelse från FSL, som är folkrörelsernas samarbetsorgan för lotterifrågor. De skriver att det för föreningarna är av yttersta vikt att få konkurrera på spelmarknaden på lika villkor som andra aktörer. Jag tolkar det som att även de anser att någon diskriminering inte skall ske ens på spelområdet. Men Lars Wegendal gör kanske en annan tolkning.
Fru talman! När det gäller snabbheten kan jag delvis hålla med Lennart Kollmats. Självklart innebär det också ett problem för de inhemska spelen. Jag är ganska övertygad om att Lotterilagsutredningen kommer att ta upp den typen av spörsmål i samband med det förslag som den kommer att lägga framöver till denna riksdag. När det gäller konkurrensen är situationen, så som jag uppfattar den, sådan att det i de flesta länder i Europa finns regler för spelen, men reglerna är olika. Jag utgår från, och tror också, att att man i framtiden kommer att hitta gemensamma regler för den europeiska unionen. Då får vi från Sveriges sida försöka påverka det så långt det är möjligt så att vi når en situation som så långt som möjligt liknar den vi i dag har i Sverige.
Fru talman! Nu hänvisar Lars Wegendal till just Lotterilagsutredningen och antyder att det kanske vore rimligt att den skulle titta på det som moderaterna har motionerat om, nämligen förhållandet till EU. Men vore det inte egentligen vits med att avvakta
Fru talman! I frågan att, i stället för att lagstifta i dag, avvakta Lotterilagsutredningen och de förslag som kommer där har vi socialdemokrater tagit en annan ställning. Vi menar att det är viktigt att snabbt agera även lagstiftningsmässigt om vi konstaterar att det föreligger ett hot mot de principer som vi har kring lotterier i vårt land. Jag är övertygad om att Lotterilagsutredningen följer utvecklingen på området och uppmärksammar de konsekvenser lagen får, inte minst med hänsyn till

Fru talman! Jag sällar mig till raden förstagångstalare i kväll, men till skillnad från Lennart Kollmats är jag glad att få debutera i denna talarstol med ett enklare ärende och med lite mindre publik. Vänsterpartiet ställer sig bakom utskottets förslag i frågan om kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet. Följande motiv anser vi talar för förslaget. Det har visat sig att det inte räcker med nuvarande lagstiftning, eftersom det saknas sanktionsmöjligheter. Det är just sanktionsmöjligheter som förslaget gäller. Förbudet finns ju redan. Straffsanktionerna gäller enbart om det sker uppsåtligen, yrkesmässigt eller i förvärvssyfte. Den enskilda människan drabbas alltså inte. Vänsterpartiet har också uppfattningen att inkomster av lotterier främst skall komma de intressen till godo som samhället vill gynna, t.ex. folkrörelserna. Vi vill inte gynna en lotteriverksamhet där stora inkomster tillfaller privata anordnare. Vi vill också lyfta fram den ökade risk för negativa sociala konsekvenser som uppkomsten av mer oreglerade och svårkontrollerbara lotterier kan ge, t.ex. risken för att utveckla spelberoende hos enskilda ytterligare. Vi delar också regeringens uppfattning att EG rätten inte lägger några hinder i vägen för denna lagstiftning. Fru talman! Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet bifall till utskottets hemställan, hemställanspunkterna 1 och 2.

Fru talman! Svenskarna är ett spelande folk, och jag menar i detta sammanhang lotterier, bingo, tips m.m. Prognoser pekar på att omsättningen på den svenska spel och lotterimarknaden kommer att uppgå till ca 29 miljarder kronor i år. Det innebär att vi svenskar använder 2 1⁄2-3 % av våra disponibla inkomster till lotter och spel. Självfallet är det spänningen och hoppet om storvinsten som är drivkraften, men jag tror att det också handlar om en vetskap om att inkomsterna går till nyttiga ändamål. Enligt Lotteriinspektionens rapport Spelmarknaden 1996 uppgick inkomsterna under 1996 till 5 miljarder kronor för det allmänna, 2 miljarder kronor för folkrörelserna och 1 miljard kronor för hästsporten. Spel och lotterier är en viktig och stor källa till finansiering för ideella föreningar. Låt mig tillägga att intäkterna från de spel och lotterier som arrangeras av folkrörelserna främst går till barn och ungdomar som är verksamma i ideella föreningar runt om i landet. Folkrörelserna behöver alltså få möjlighet att även i fortsättningen vara en stark aktör på den svenska spelmarknaden. Man kan ju också spekulera i om spelmarknaden kan öka ytterligare och därmed skapa utrymme för både inkomster till allmännyttiga ändamål och inkomster till andra intressen. Det troliga är väl att den inte gör det i någon större utsträckning, och då är det ju ett nationellt intresse att t.ex. våra folkrörelsers andel inte minskas genom konkurrens från t.ex. Lotterier och spel kan alltså ge stora inkomster, som jag beskrev i min inledning. Här finns en marknad för oseriösa anordnare som på lotterideltagarnas bekostnad och på ett bedrägligt tillvägagångssätt berikar sig själva. Precis som tidigare har nämnts här finns det en baksida med den omfattande spel och lotteriverksamheten som vi har i landet. Jag har själv träffat på människor som är spelberoende och vet därför vilket elände som de har. Det är därför viktigt att samhället har en möjlighet att utöva en ordentlig kontroll och tillsyn över lotteriverksamheten i landet. Det är därför som vi nu har fått ett förslag om att lotterilagen skall ändras så att främjande av deltagande i ett utom landet anordnat lotteri åter skall kriminaliseras i huvudsak på det sätt som var fallet fram till den 1 januari 1995, då den nya lotterilagen trädde i kraft. Det finns synpunkter på att regeringens förslag till kriminalisering inte skulle överensstämma med gällande EG-rätt. Ibland tror jag att vi tar i för mycket och är mer EU-inriktade och EU-anpassade än andra EU länder. Den föreslagna regleringen, menar jag, är förenlig med EG-rätten. Motsvarande lagar när det gäller lotterier finns i många av EU-länderna. Observera att det i dag inte finns något gemensamt regelverk inom EU. Det finns alltså utrymme för nationell reglering på området. Det finns också prövade fall i EG-domstolen. Där har uttalats att nationella myndigheter ges möjlighet till styrning och reglering av lotteri och spelverksamhet. Det finns också berättigade synpunkter på den snabba behandlingen av frågan som bl.a. handlar om att man skall invänta Lotterilagsutredningen. Men just nu är ett antal etableringar på gång. Senast häromdagen kunde vi t.ex. läsa i tidningarna hur bookmakingföretag planerar att etablera sig i Sverige. Därför är det nödvändigt med en snabb reglering för att hindra en oönskad utveckling som senare är svår att hejda. Slutligen vill jag säga att det naturligtvis finns all anledning att följa utvecklingen i fråga om spel och lotter. Detta gäller inte minst den snabba utvecklingen beträffande Internetspel. Jag utgår ifrån att den utredning som pågår speciellt analyserar detta. Fru talman!
Fru talman! Jag blev lite bekymrad över det som jag upplever som en förmyndarmentalitet hos Dan Kihlström. Vi är helt eniga om att det är väldigt bra med stöd till ideella föreningar. Sedan är jag däremot inte säker på att pengarna går till barn och ungdomar. Även när det gäller statsbidragen till idrotten är det sagt att de skall gå till barn och ungdomar. Så jag börjar undra var de pengar kommer ifrån som går till andra ändamål, till ersättningar, löner och liknande. Sedan undrar jag också om Dan Kihlström verkligen tror att det för dem som har ett spelberoende är någon skillnad om det är ett lotteri eller ett spel som är ordnat av utländska anordnare eller om det är ordnat av svenska anordnare. Tror Dan Kihlström verkligen att de som spelar på Lotto och till äventyrs kan vinna upp till 49 miljoner, som ju hände i Kangas nu, tänker på att överskottet går till ideella organisationer? Det handlar i så fall om de riktigt små spelen, men inte om de stora spelen.

Fru talman! Jag börjar där Lennart Kollmats slutade, med de stora pengarna från Lottovinster. Jag håller med om att det är för stora vinster. Jag tycker att man borde bryta ned dem och ha mindre storlek på vinsterna och i stället sprida ut dem till fler. Där har vi nog samma uppfattning. När det gäller pengar till ungdomar har jag fått den uppgiften att vinsterna från de flesta lotterierna faktiskt går till ungdomsverksamhet, det har jag exempel på från min egen hembygd.

Fru talman! Det vore mig främmande som ledamot av Sveriges riksdag att stå här i talarstolen och uppmana till direkta och uppenbara lagbrott. Vi skall ju följa de lagar som vi har bestämt. Men i det här fallet blir frågan: Vilken lag är det som gäller? För något år sedan initierade jag en interpellationsdebatt med dåvarande statsrådet Annika Åhnberg angående belgian blue. Jag sade då att den rasen på sikt kommer att bli tillåten på sikt i Sverige. Jordbruksministern, ett antal ledamöter i kammaren och ett antal EU-parlamentariker från olika partier sade att jag hade fel. Jag hade inte fel, det vet vi i dag. Om man nu skall använda ett modernt ord så är detta ett klockrent läge för att EU inte kommer att acceptera den tolkning som ni gör i det fall att ett utländskt lotteri etablerar sig i Sverige som har exakt samma uppbyggnad som svenska lotterier och där överskottet går till samma ändamål. Jag välkomnar ett test, och såvitt jag förstod av gårdagens TT-telegram finns det en krog på Värmdö som är villig att utgöra ett pilotfall här. Fru talman! Jag vill betona att det inte är jag, Sten Andersson i Malmö, som ensam anser att detta är diskriminerande. Det anser även en hovrätt och delar av Lagrådet, så jag befinner mig i gott sällskap. Min politiska princip är att politiker inte skall bestämma över hur medborgarna skall handha sina egna skattade pengar. Jag vet att människor både vill och kan ta ansvar för den del av lönen som blir kvar efter skatt. Jag anser att det här betänkandet är lika otidsenligt som den nu aktuella personuppgiftslagen, PUL. Det passar alltså inte in i 2000-talet. Det har tagits upp en del exempel här i dag, och man kan ta upp fler, om vad vi kan göra mot en svensk medborgare som öppnar ett konto i något europeiskt land och satsar pengar från det kontot. Vi har inga möjligheter. Jag förstår också att man är lite rädd här, för egentligen skulle man ju försöka slå till mot konsumenterna och t.ex. åtala dem som spelar på utländska lotterier. Men så långt går man inte, för man vet att det är helt ohållbart. Då skulle man fylla våra domstolar med en massa skräpmål. Det vill man inte genera sig med att föreslå. En annan fråga är hur man skall kunna stoppa, åtala och fälla utländska TV-bolag som i dag via satellit sänder i Sverige och gör reklam för ett utländskt lotteri. Det finns inga möjligheter att göra det. Det står i betänkandet och har även berörts i vissa inlägg i debatten här i dag att vi vill motverka att människor blir beroende av spel. Då undrar jag om de som påstår det och den majoritet som står bakom betänkandet inte har noterat det svenska spelutbudet. Vad jag vet finns Lotto Express - ett spel med dragning var femte minut - ute i landets alla ICA-, Konsum och spelbutiker. Det borde väl leda till spelberoende. V 75 är ett spel som jag har fuskat i. Tyvärr har jag bara vunnit erfarenheter, och dem kan man inte växla in i någon bank. Det lämnas in 600 000 Sverige är alltså väl förankrat. Till sist skulle jag vilja ställa en fråga till någon från utskottsmajoriteten. Om det nu är så att vi vill förbjuda utländska spelföretag att göra reklam för spel som skall ske i Sverige, skall vi då vara konsekventa och förbjuda svenska spelbolag att agera utomlands för spel i Sverige? Jag tror att det var den 1 oktober som det var nordiskt travmästerskap på Solvalla här i Stockholm. ATG, Aktiebolaget Trav och Galopp, hade arrangerat spel från Oslo mot Sverige. Det måste väl i logikens och konsekvensens namn också förbjudas? Det händer ibland att travbanan Charlottenlund i morgon har vi tävlingar i Charlottenlund. Välkommen hit och se på tävlingarna! Alla vet ju att travsporten bygger på en omfattande spelverksamhet, så det är alltså en förtäckt reklam för spel i Danmark. Kommer ni att förbjuda våra danska EU-kolleger att annonsera i svenska tidningar om att svenska folket, eller i alla fall malmöbor och skåningar, kan åka över till Köpenhamn och spela på danska travhästar? Den frågan skulle vilja ha svar på.
Fru talman! Som jag angav i mitt anförande är förbudet enligt dagens lagstiftning kopplat till en vitessanktion. I betänkandet föreslås i stället ett förbud kopplat till en straffsanktion. Det är egentligen en återgång till den lagstiftning som gällde före januari 1995. Orsaken till att man ändrade lagstiftningen var att man då inte hade så många ärenden och därför tyckte att det räckte med ett vitesföreläggande. Som Sten Andersson säkert också är medveten om lever vi i en föränderlig värld. Det innebär att även lagstiftningar måste förändras när verkligheten förändras.
Fru talman! Det sista först: Jag delar helt uppfattningen att om inte kartan överensstämmer med verkligheten, så är det bättre att försöka ändra kartan än verkligheten. Betänkandet är alltså omodernt. Det är not up to date. Jag är övertygad om det här lagförslaget kommer att förlora vid det första test som kommer att göras i EU. Om ett utländskt lotteri har exakt den uppbyggnad som svenska lotterier har, där överskottet går till ideella ändamål och ungdomsverksamhet, kommer det aldrig att klara ett test i EU, därför att det är en klockren diskriminering. Jag skulle vilja avsluta mitt inlägg med att säga att jag fortfarande vill cementera uppfattningen att det inte är vi politiker som skall bestämma vilka lotterier som svenska medborgare skall spela på för sina egna skattade pengar.
Fru talman! Jag delar inte uppfattningen att det är så klockrent som Sten Andersson vill hävda. Vi får i framtiden se om det sker några prövningar av den här frågan. Jag har tidigare i mitt anförande medvetet låtit bli att kommentera de invändningar som Sten Andersson har gett uttryck för i sin motion. Skälet till detta - och det har egentligen förstärkts efter Sten Anderssons inlägg i dag - är helt enkelt att Sten Andersson och jag har två helt skilda syner på människan i samhället. Jag tror inte att en djup ideologisk analys och diskussion skulle berika kammaren i just detta ärende i dag. Men vad jag med glädje kan konstatera i detta ärende är att det i denna kammare finns en överväldigande majoritet för den människosyn som också jag delar.
Fru talman! För att använda ordet "klockrent" en gång till: Det här måste vara ett klockrent exempel på en dubbelmoral. Jag förstår att det är praktiskt att använda sig av den; förlorar man en har man i alla fall en kvar att hålla sig fast vid. Vi vet ju att man i Sverige är rädd att våra egna inhemska lotterier kommer att få bristande attraktivitet och att vi skall förlora pengar för att andra lotterier gynnar spelaren bättre än de svenska. Det är det som allt detta grundar sig på. Det kan inte handla om risk för ökat spelberoende eftersom vi, som jag sade tidigare, i dag har en sådan flora av spel i Sverige. Jag tror att vi är det land i hela Europa som numerärt sett har flest antal spelformer. Då tycker jag inte att vi skall komma och slå oss för bröstet och påstå att vi är bättre än andra. Jag välkomnar också ett test och hoppas att den kommer fort. Efter det är jag övertygad om att det kommer att visa sig att det här betänkandet har varit onödigt.

Fru talman! Carina Hägg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att öka kunskapen om ideologiska brott och för att skapa effektiva metoder mot denna typ av brottslighet. Brott som begås med hänvisning till mer eller mindre ideologiska motiv har på senare tid uppmärksammats alltmer. Skadegörelse mot maskiner vid vägbyggen, aktioner mot minkfarmar, pälsbutiker och försöksdjursanläggningar, hot och trakasserier mot forskare som använder försöksdjur i sin forskning är exempel på sådant som har förekommit. De illustrerar hur allt fler tycks känna att de har rätt att sätta sig över lagen, bara syftet - enligt deras mening - är gott. De olagliga aktiviteter som begås av ideologiska skäl kan naturligtvis bestraffas enligt samma bestämmelser som brott som begås av andra skäl. Men enbart straffbestämmelser är inte nog för att skydda utsatta företag, organisationer och enskilda. Därför behöver polisen resurser att utreda denna typ av brottslighet. Vi har gett polisen ökade möjligheter att använda datorer för att kartlägga och analysera de grupper som står bakom den ofta väl organiserade kriminaliteten med ideologiska förtecken. Vi har underlättat för polisen att ingripa mot störningar av den allmänna ordningen och säkerheten. Vi ser över rättsväsendets organisation för att göra arbetet snabbare och effektivare. Regeringen har bl.a. tillsatt en parlamentarisk utredning för att se över hur polisen skall organiseras för att bättre kunna bekämpa olika former av organiserad brottslighet. Det är riktigt som Carina Hägg säger att kriminalstatistiken i dag inte skiljer mellan "ideologisk skadegörelse" och annan vandalisering liksom att det inte i Sverige bedrivs någon särskild forskning med inriktning på just aktivistgruppernas struktur och motiv etc. Brottslighet av den nu aktuella arten är ju en relativt ny företeelse i Sverige. En hel del vet vi dock, bl.a. att det rör sig om ett mindre antal individer som ägnar sig åt brottsligheten. Författningsskyddsroteln vid säkerhetspolisen har sedan ett flertal år en planmässig uppföljning av denna typ av brottslighet. Säkerhetspolisen ger också sedan ett antal år ut en återrapportering som är offentlig. I denna redovisas uppgifter avseende brottslighet som föranleds av olika slags ideologiska motiv. Av den senaste utgåvan framgår att det under år 1997 inrapporterades totalt 294 anmälningar, avseende 340 brott, med koppling till djurrättsaktivism. Skadegörelse och klotter står för majoriteten av brotten inom denna kategori. Dessa brottstyper medför i många fall stora ekonomiska förluster för de drabbade. Oroväckande är att även mordbränder och olaga hot och ofredanden har förekommit. Att de misstänkta gärningsmännens medelålder endast är 18 år gör mig också bekymrad. Dessbättre vet jag att säkerhetspolisen i dag bedriver ett intensivt och engagerat arbete i samarbete med Rikskriminalpolisen och polismyndigheter runt om i landet för att komma till rätta med brott med ideologiska förtecken. Jag vet också att den öppna polisen, efter att ha fått viktig information från säkerhetspolisen, vid ett flertal tillfällen har förhindrat brottsliga aktiviteter och sammanstötningar mellan vänster och högerextrema grupper. Mycket av det arbetet sker dock i tysthet och jag kan av naturliga skäl inte i detalj redogöra för säkerhetspolisens arbetsmetoder. Inom säkerhetspolisen finns också forskarkompetens inom detta område vilket naturligtvis utgör en värdefull resurs.

Fru talman! Jag delar helt Carina Häggs uppfattning att det här är en brottslighet som måste uppmärksammas och att vi måste skaffa oss mer kunskap. Men som jag nämnde i mitt interpellationssvar vet vi en hel del om de människor som står bakom den här brottsligheten och deras syften. Det är precis så som Carina Hägg säger, att det dessvärre inte alltid är av kärlek till djuren som man gör den här typen av aktioner. Det är väl snarare så att det i de här sammanhangen finns pådrivande människor med helt andra syften, sådana som vill skapa anarki i samhället och som utnyttjar engagerade ungdomar i t.ex. organisationer för djurens rättigheter. Det finns dock en del kunskap om det här, och vi håller på att få mer av kunskap. Det pågår forskning både i Lund och i Umeå. I Umeå finns det en doktorand - eller om jag inte minns fel t.o.m. flera doktorander - som ägnar sig åt de här frågeställningarna. Vi behöver sådan här kunskap, eftersom den måste ligga till grund för de åtgärder som samhället måste vidta. Det handlar naturligtvis också om att föra ut information om de bakomliggande syften som finns i det här sammanhanget. Jag vill understryka att vi har mer kunskap än det kanske kan förefalla. Delvis beror det på att bl.a. säkerhetspolisen inte i detalj kan föra ut allt det som den vet. Carina Hägg nämnde att det finns internationella kopplingar i det här sammanhanget, och jag kan bekräfta att det är så. Många av dem som är aktiva vid den här typen av handlingar är personer som reser över gränserna och deltar i motsvarande aktiviteter i andra länder. Det förekommer därför ett internationellt samarbete både från rikskriminalens och från säkerhetspolisens sida.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern så mycket för det hittills lämnade svaret, men jag skulle ytterligare vilja belysa något som jag har förundrats över när jag har tittat på de här frågorna. När jag har sett bakåt har jag upptäckt att det i december 1992 anordnades en motståndshelg med medlemmar från Grön Ungdom, Fältbiologerna, Alternativ Stad och Ung Vänster. På programmet den helgen stod lektioner i civil olydnad med instruktioner för hur man beter sig när polisen kommer. Ett flertal arbetsgrupper och aktionsgrupper bildades därefter. Den helgen såddes, som jag menar, en draksådd som ingen i dag vill skörda frukterna av. Det är då desto viktigare att man tar avstånd från det här sättet att arbeta. Jag är därför också tacksam för att justitieministern är här i dag och för att vi här i kammaren har kunnat lyfta upp den här frågan. Jag tror att det är oerhört viktigt att man från samhället är tydlig när det gäller de attityder man har. Jag hoppas att en sådan här debatt också skall kunna hjälpa till att på ett bättre sätt föra ut de här frågorna i diskussionen över landet. Det upplevs nämlingen som väldigt svårt att ta upp den här debatten och att sätta in dessa frågor i det mönster som kan ses. Man skall inte tro att det här bara är enskilda händelser. Jag skulle också vilja efterlysa mer av statistik, så att vi bättre kan följa utvecklingen på det här området och skilja ut den här typen av brott. Kriminalstatistiken måste förfinas och utvecklas, så att utvecklingen av ideologisk skadegörelse skall kunna följas. Det gäller inte minst antalet aktiva i de här grupperna. Antalet genomförda ideologiska brott är intimt förknippat med tillståndet i vår demokrati. Det behövs alltså större möjligheter för oss som är politiskt aktiva och intresserade att följa utvecklingen av det här. Jag har full respekt för att justitieministern har uppgifter som hon inte tycker är lämpliga för detta forum, men jag skulle vilja ha mer statistik som ett hjälpmedel framöver.
Fru talman! Jag vill när vi diskuterar de här frågorna understryka att det som vi talar om inte har någonting med civil olydnad att göra, utan vad vi talar om är en grov, ofta organiserad brottslighet. Jag delar synpunkten att de som är engagerade i olika sakfrågor, djurens rättigheter, miljön eller annat, har ett ansvar för att i det sammanhang där man aktiverar sig göra en mycket tydlig skillnad mellan att engagera sig med demokratiska medel i de frågor som man anser vara väsentliga och det som är en mycket grov brottslighet. Det behövs förbättringar i statistiken för att man noggrannare skall kunna urskilja den här typen av aktiviteter och de personer som ägnar sig åt dem. I den forskning som bedrivs ges ett bättre underlag än i dag, men BRÅ, som ansvarar för kriminalstatistiken, överväger kontinuerligt på vilket sätt man kan förbättra och göra det möjligt att utföra djupare studier av statistiken. Jag utgår från att även detta är en av de frågor som man överväger i det sammanhanget.